Fru talman! Jag kan konstatera att det jag sade i mitt inledningsanförande fortfarande gäller. Det sprudlar av kreativitet i bostadspolitiken på vissa håll, med riktade investeringsbidrag och förslag om att använda de pengar som finns på ett mer offensivt sätt, medan det på andra håll är i det närmaste politiskt dödläge. Det är alltid, Stefan Attefall, lättare att skylla på andra. När det inte byggs lägenheter i Stockholm när det är Moderaterna och Kristdemokraterna som styr, då är det Socialdemokraternas som styrde innan fel. Vad vi ser är ju socialdemokrater i regeringen som tar initiativ, t.ex. ett investeringsbidrag till studentbostäder som Moderaterna säger nej till i sin budgetmotion i riksdagen. Det kommer ett förslag om bostadsförsörjningsprogram. Det kommer uppenbarligen att komma förslag om pengar för att pressa byggmaterialindustrin och pressa fram lägre nybyggnadshyror. Stefan Attefall sitter i styrelsen för Familjebostäder, som inte har avtal med Stockholms kommuns bostadsförmedling. Vore det inte lättare att skriva ett sådant avtal? Vi har haft byggförbud under de två första åren för de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm. Det är bra att ni nu har ändrat det. Då vore det väl bra om ni kunde övertyga era partikamrater i Huddinge och andra kommuner som fortfarande tillämpar samma byggförbud. Och sedan kan vi väl mötas här i riksdagens talarstol igen och försöka se till att det byggs bra lägenheter för vanligt folk. Problemet med resonemanget om rörelse är ju att lägenheterna på Stockholms bostadsmarknad blir dyrare och dyrare. Det byggs inte en enda lägenhet i Stockholm som en vanlig inkomsttagare har råd att bo i. Det som byggs kostar 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, Bostadsförmedlingens kö är hänvisade till förorter och till gamla bostäder. Ändra bostadspolitiken i de kommuner som ni har ansvar för och gör så att vanliga människor har råd att bo.
Fru talman! Jag vet inte om det är jag som betraktas som statsråd. Det är åtminstone jag som får frågorna. Men än så länge är det Lars-Erik Lövdén som är statsråd. Jag frågade varför inte skatterna tas upp i svaret som ett av problemen med att få i gång bostadsbyggandet. På den frågan tycker jag inte att jag fick något svar. Det felaktiga synsättet som skedde i och med skattereformen - det är många partier ansvariga för, även om inte vi var med och gjorde upp om skattereformen, eftersom vi inte fanns i riksdagen då - berodde på att man betraktar boendet både som en konsumtionsutgift och en kapitalplacering. Därmed lade man dubbla skatter på det hela. Och det har drivit upp boendekostnaderna och försämrat nyproduktionen. Det är en faktor av många som jag tycker att man måste titta på. Beträffande bostadsförsörjningsplanerna vill jag säga att vi har haft bostadskriser i Sverige tidigare. Vi har också haft bostadsförsörjningsplaner tidigare. Jag tror inte att de löser problemen. Jag tror att man ska låta den kommunala nivån få ha ett visst ansvar för detta och också ha en lokal politisk debatt om detta och låta kommunmedborgarna i val avgöra vilken majoritet som de vill ha. Jag sade att det inte har hänt någonting tidigare. Man kan som exempel ta ett antal år, från idé till färdiga bostäder. Och under de senaste åren har Stockholms stad styrts av en annan majoritet med socialdemokratiska förtecken. Och det är klart att vi lever med synderna från den tiden. Frågan är då om vi kan agera klokare nu för framtiden och försöka lösa de akuta problemen. Jag tror att det går att göra mycket, och jag tror att man bör samverka från olika nivåer om detta. Men jag vill kraftigt dementera allt tal om att det råder något byggförbud i Stockholms stad. Jag kan ta ett exempel från det kommunala Familjebostäder. En enig styrelse har gett ett tydligt uppdrag till vår företagsledning om att försöka inventera alla de marker som vi själva är inblandade i för att se hur vi kan förtäta och utnyttja befintliga marker och befintlig infrastruktur som man redan har investerat i för att öka byggandet. Men det får självklart inte bli bara de kommunala bostadsbolagen som bygger, utan man får också öppna upp för andra aktörer för att man ska få en bredd och en mångfald, vilket statsrådet åtminstone i ord också bekänner sig till.

Fru talman! Jag välkomnar den relativt hovsamma tonen i denna debatt. Vi har i storstäderna ju inte varit bortskämda med det under den senaste tiden. Speciellt har regeringen försökt storma mot Stockholm. 1998 års val har ökat bostadsbyggandet från det lågvattenmärke med något hundratal lägenheter per år som hade rått under den socialdemokratiska mandatperioden dessförinnan. 1999 gjordes markanvisningar för 628 lägenheter. Hittills i år har mark anvisats för 1 567 bostäder, trots bostadsskatterna. För den närmaste femårsperioden planeras och finns det utrymme för 16 000 bostäder. En del pratsamma statsråd påstår likväl att det inte planeras några bostäder i Stockholm. Under den socialdemokratiska mandatperioden lyckades man ju inte ens få igenom enkel planering i ytterförorter som Skarpnäck och Råcksta. Däremot lyckades man stoppa all nybyggnation genom missbruk av de kommunala bostadsföretagens hyresledande roll på S:t Eriksområdet vid Fleminggatan. Från regeringshåll har man fått höra att de kommunala bostadsföretagen förbjudits att medverka i bostadsförsörjningen i Stockholm. Under detta år har exempelvis Svenska Bostäder, vilket statsrådet vidimerar, fått markanvisning på 560 bostäder. Stockholmshems styrelse har med det moderata fastighetsborgarrådet som ordförande i enighet antagit planer på 700 nya lägenheter under de år som kommer. Om de bygger hyresrätter har de dessutom i likhet med andra byggare möjlighet att få bygga på tomträttsmark, vilket ju brukar uppskattas av socialdemokraterna. Interpellanten uppehåller sig i likhet med statsrådet i interpellationssvaret mycket vid studentbostadsbyggandet. Det är roligt att kunna konstatera att det finns planer för 1 515 nya studentbostäder i Stockholm, även innan subventionerna föreslogs. Några byggen pågår, och 1 086 är markanvisade. Inte heller här finns det alltså anledning att klaga på Stockholm. Nu kan någon säga att det behövs bostäder i hela Storstockholmsområdet liksom i andra tillväxtregioner. Stockholm är ju den svenska ekonomins motor. En förutsättning för att bygga bostäder är att man kan räkna med att det finns vägar för att komma till de portar bakom vilka de nya bostadslägenheterna finns. Järnvägar och andra vägar måste sålunda byggas. 1989 initiativ till att se över Storstockholms kommunikationer. En förhandlingsledare - Bengt Dennis - utsågs. Det ledde till en överenskommelse. Den överenskommelsen bröts ensidigt och utan förvarning av den socialdemokratiska regeringen. Samma regering beställde en plan för det tredje spåret, dvs. pendeltågsspåret genom den s.k. getingmidjan genom centrala Stockholm. Regeringen fick planen, och regeringen förkastade planen. Med vilka åtgärder belönas Stockholms nuvarande majoritet för sina ansträngningar att tillgodose innevånarnas önskemål och behov? Ja, i demokratiska val har den positiva politiken blivit belönad av Stockholms väljare. Demokratin har fungerat. Men regeringen tycker tydligen att det är mycket otillfredsställande att väljarnas sympatier fått sådana konsekvenser. Ett statsråd som är känt för sin pratsamhet uttalade nyligen att det bästa sättet att klara trafiken i Stockholm är att införa biltullar som skulle kosta den genomsnittlige bilisten ca 3 000 kr om året utan att någon enda ny vägstump tillkommer. Finansministern sade, om jag inte tar fel, första maj att det inte blir tal om någon stöttning av vägutbyggnaden i Stockholm så länge majoriteten följer de i val givna demokratiska mandaten och sänker skatten. Mitt råd är: Ta fram kommunikationer som möjliggör nybebyggelse. Se över hyressystemet, och kom inte med svårförståeliga utjämningsmodeller mot de kommuner som satt i gång den svenska ekonomin. Fru talman! Krokben är inte en bra metod för att bygga ett bra samhälle.
Fru talman! Jag väntade i det längsta. Jag trodde inte att jag skulle få höra något om utjämningssystemet. Men nu togs det upp här på slutet. Jag hade annars tyckt att det hade varit ganska befriande med en debatt om bostadspolitiken utan att man halkar in på utjämningssystemet. Jag måste bara konstatera, för att referera Carl Cederschiöld, att det går som tåget, vi har råd med både skattesänkningar och bättre service. Det är väl ändå ett uttryck för att det nu går väldigt bra för Stockholm ekonomiskt till följd av de ökade skatteintäkterna. Det är en följd av att intäkterna ökar oerhört kraftigt i den här regionen. Vi kan då framöver hålla utjämningsdebatten vid sidan om, tror jag, Carl-Erik Skårman. Det är inte den frågan som är huvudproblemet när det gäller att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet ökar ju. Det ökar väldigt kraftigt, men från en extremt låg nivå. Då ska man komma ihåg att det var bara ett par år sedan som vi hade tomma lägenheter i Stockholmsområdet. Det är det perspektivet som man måste ha klart för sig. Det är klart att det var många kommunalpolitiker som var försiktiga när det gällde bostadsbyggandet när vi befann oss i en situation med tomma lägenheter även i Stockholmsområdet. Nu är behovet desto större. Och det är ju en följd av en framgångsrik ekonomisk politik. Folk har möjlighet att efterfråga bostäder. Tillväxten är hög. Då ökar också behovet av ett kraftigt bostadsbyggande. Det är en hel del hinder som fortfarande finns kvar när det gäller bostadsbyggandet. Carl-Erik Skårman var inne på det, och det har vi ju diskuterat tidigare, nämligen kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Men jag vill, som jag har gjort i tidigare debatter, bolla tillbaka denna fråga något till politikerna i Stockholms stad och region. Det är ju inte så att det finns någon parlamentariskt säker majoritet i Stockholmsregionen för vilka infrastrukturåtgärder som behöver vidtas. Tvärtom är ju den parlamentariska majoriteten väldigt skör, framför allt i Stockholms stadshus, där den vilar på ett parti som inte vill bygga en enda ny väg, möjligen cykelbanor. Detta är problematiken. Regeringen är gärna beredd vad gäller en dialog med Stockholmsregionen om infrastrukturinsatserna. Vi ser också behovet. Men planmonopolet sitter ni på som är verksamma i Stockholmspolitiken. Det är ni som måste anvisa lösningarna och också skaffa en bred parlamentarisk majoritet för de lösningarna, för annars kommer vi inte fram. Sedan gäller det bostadsanvisningslagen. Anders Ygeman, Allboutredningen har att hantera de frågor som är kvar sedan den bostadssociala beredningen. Där ingår frågan om vi ska skaffa en bostadsanvisningslag. Det är lite beklagligt att det inte finns avtal i Stockholm mellan bostadsförmedlingen och alla allmännyttiga bostadsbolag. Det kan ju ägaren reglera. Det är möjligt för den som är ägare till bostadsförmedlingen och till de kommunala bostadsbolagen att se till att det blir avtal och en förmedling av lägenheterna. Detta är en mer renodlat kommunal fråga. Sedan ska jag ge en kommentar beträffande skatterna. Vi tar ut skatter på boendet och vi tar ut moms på boendet som när det gäller andra produkter. Vi tar också ut övriga skatter som när det gäller andra varor och tjänster. Men det är nog inte det som är huvudfrågan när det gäller produktionskostnaderna. Jag förstår inte varför kristdemokrater och moderater inte är intresserade av att fokusera på byggbranschen. Det måste göras framöver. Vi har haft en kostnadsutveckling i Sverige som vida överstiger konsumentprisutvecklingen; detta till följd av bristande konkurrens på både entreprenörs och byggmaterialssidan och till följd av att vi är ganska dåliga som byggherrar och kommuner när det gäller att styra byggnationen så att vi får till stånd en press på produktionskostnaderna, som Byggkostnadsdelegationen har visat. Som jag sade i mitt tidigare inlägg hoppas jag att vi ska kunna tillämpa Byggkostnadsdelegationens koncept på lite större byggnationer än de har gjort. De har bara jobbat med mindre projekt. I så fall skulle också det komma Stockholmsregionen till godo.
Fru talman! Carl-Erik Skårman rabblar ett antal siffror som i sig är intressanta. Det gäller då bl.a. markanvisningar. Men problemet är att varken stockholmarna eller andra kan bo i markanvisningar. Man kan bara bo i lägenheter. I Stockholm ser vi ju i dag hur folk köar i containrar för att få del av den skärva av lägenheter som faktiskt färdigställs, som byggs klart, så att man kan flytta in i dem. Man köar alltså trots att vi har de högsta inflyttningspriserna någonsin. Det blir dyrare och dyrare och det krävs egna pengar. Det krävs 1 miljon på banken för att kunna få en bostad i dagens Stockholm. Sent ska syndarna vakna, kan man säga. Det har ju nu i två år funnits ett byggförbud för hyreslägenheter i Stockholm. Först nu inser tydligen kristdemokrater och moderater att det varit en felaktig politik och ändrar den. Det välkomnar jag. Förhoppningsvis kan ni ta till er mer av vår politik när ni inser att politiken är fel. Det vore inte dumt om den insikt som nått Stockholms kommunpolitiker också kunde läcka ut till moderaterna i Huddinge där kommunalrådet säger: Här ska inte byggas en enda hyreslägenhet. Kanske även ungdomarna i Huddinge därmed kan få någonting att flytta in i och att bo i, till en rimlig kostnad och utan spekulation. Jag skulle välkomna ett sådant åsiktsläckage bland moderaterna i regionen. Fru talman! Jag tycker att den här debatten har varit klargörande. Det finns ett alternativ som står för byggande av nya lägenheter och för att pressa byggmaterialindustrin och byggherrarna och det finns ett alternativ som får släpas vidare när det gäller att få någonting byggt. Det är väl bara att hoppas, Carl-Erik Skårman, att väljarna i nästa val faktiskt utkräver ansvar för Stockholmspolitiken.
Fru talman! Man kan raljera över valresultat men det är inte passande i en demokrati. Man kan raljera över markanvisningar men utan markanvisningar blir det inga lägenheter, så man behöver inte raljera över markanvisningar heller. Det industriella byggandet, som utredare Yngvesson uttalade sig om i Ekot häromdagen, kan inge vissa farhågor. Vi hade ju rätt mycket av industriellt byggande i Stockholm för tio-tjugo år sedan i det s.k. miljonprogrammet och det ger inte anledning till efterföljd. Men vi får väl försöka lösa det här i alla fall. Stockholm är Sveriges motor och är i tillväxt. Den borgerliga majoriteten har ökat bostadsbyggandet jämfört med vad som skedde under socialdemokraterna. Stockholm bygger alltså och det är väldigt trevligt att höra statsrådet erkänna att så är fallet. Staten, regeringen, kan underlätta genom att minska skattetrycket och genom att inte köra med utjämningsmodeller som åtminstone psykologiskt blir ett hinder. Dessutom borde man mer trovärdigt gå in i infrastrukturdebatten. När det gäller Dennis hade man en överenskommelse men den saboterades ensidigt av regeringen. Den s.k. getingmidjan är viktig för pendeltågstrafikens försörjning med tanke på bostäder och arbetsplatser i Stockholmsområdet. En plan fanns framtagen, på regeringens förslag, men den förkastades. Det måste till ett trovärdigt engagemang från regeringens sida. Det går inte att ena dagen säga att det ska vara skatter och andra dagen säga att det ska vara tullar. Tredje dagen får det inte ske någon skattehöjning för att regeringen ska kunna stötta infrastrukturen. Vad som egentligen krävs är ett stort och allvarligt engagemang från regeringens sida för att lösa problemet i Sveriges tillväxtbod.
Fru talman! Nu var utjämningssystemet ett psykologiskt hinder. Då har vi kanske kommit ned på rätt nivå. Det är alltså inte fråga om ett verkligt hinder, utan det är väl mer en blockering hos moderaterna som så att säga lägger hinder i vägen. Utjämningssystemet är inget hinder för ett ökat bostadsbyggande. Det går som tåget i Stockholmsregionen, för att använda Carl-Erik Skårmans partikamrats uttryckssätt. Därmed kan vi väl lägga den debatten åt sidan. När det gäller infrastrukturfrågorna är regeringen uppriktigt intresserad. Carl-Erik Skårman kan väl inte påstå att det är regeringen som ska ta över ansvaret från Stockholmspolitikerna. Väljarna har ju valt den konstellation som nu sitter i Stockholms stadshus och i kommuner i Stockholms län. Då får väl den konstellationen också ta ansvar för att forma en infrastrukturpolitik i regionen som bär och som det finns politisk majoritet för. När det är gjort är regeringen naturligtvis beredd att föra ett resonemang. Men det är väl inte vi som ska ta över planeringen av infrastruktursatsningarna i Stockholm. Det får väl ni, alltså de partier som är valda och den majoritet som är vald, ta ansvaret för. Jag konstaterar att det saknas en bred och stabil parlamentarisk majoritet i Stockholms stadshus och i en del kommuner i Stockholmsregionen för en lösning på infrastruktursatsningarna. Det här är en nyckelfråga från bostadsbyggnadssynpunkt. Så långt kan jag hålla med Carl-Erik Skårman. Jag har noterat att moderaterna har motsatt sig investeringsbidraget för studentbostäder. Jag kan försäkra att när jag i lördags besökte Sveriges Förenade Studentkårers årsmöte i Umeå var det stor entusiasm och glädje över att regeringen nu inför ett investeringsbidrag. Ni moderater får väl försöka att med studenterna ta debatten om varför ni säger nej.

Fru talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att strama upp rekvisitet betryggande säkerhet i kommunallagen och därmed förhindra spekulativa och aggressiva placeringar. Bakgrunden till interpellationen är bl.a. att kommunfullmäktige i Avesta kommun nyligen har beslutat tilldela sin ekonomichef en särskild limit på 500 miljoner kronor för att bedriva handel med derivat, bl.a. ränteswappar. Handel med derivat innebär stort risktagande och kan snabbt leda till stora förluster. Regeringen stramade åt reglerna för medelsförvaltningen i januari 1999 då en ny bestämmelse infördes i kommunallagen. Den nya bestämmelsen innebär att fullmäktige i kommuner, landsting och kommunalförbund ska meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I fullmäktiges föreskrifter ska det bl.a. fastställas vilken risk vid placering av medlen som är tillåten och hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske. Föreskrifterna ska omprövas så snart det finns skäl för det. I detta sammanhang kan framhållas att de flesta som förvaltar kapital använder derivat för att skydda sig mot ränte-, valuta och värderisker. Rätt utnyttjade och med en tillfredsställande internkontroll är de ett av flera verktyg för att hantera medelsförvaltningen i en kommun. april beslutat om direktiv för en översyn av kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning m.m. En utredare ska tillkallas för att utreda vissa frågor rörande kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning. Utredningen ska bl.a. göra en översyn av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning och dess tillämpning och vid behov föreslå förändringar för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Andra frågor som ska utredas är hur balanskravet kan förtydligas och modifieras, behovet av att tydliggöra reglerna för användandet av medel erhållna vid försäljning av anläggningstillgångar samt hur uppföljningen i kommuner och landsting kan förstärkas. Vidare ska utredaren analysera utvecklingen av kommunernas och landstingens förvaltning av medel för pensionsåtaganden. I utredningens arbete med att förtydliga begreppet god ekonomisk hushållning bör det ingå att analysera om medelsförvaltningen sker på ett betryggande sätt. I kommittédirektiven sägs att utredaren ska inhämta mer kunskap om hur hanteringen ser ut i olika kommuner och landsting och om den pågående utvecklingen när det gäller förvaltning och avkastning av pensionsmedel. Hösten 1999 gjordes en enkät till kommuner och landsting av Finansdepartementet angående bl.a. medelsförvaltningen. Av enkäten framgår bl.a. att riskfyllda placeringar verkar vara en begränsad företeelse. Mot denna bakgrund anser jag att nuvarande regelverk ger goda förutsättningar för kommuner och landsting att på självstyrelsens grund hantera sin medelsförvaltning och göra en lämplig avvägning mellan avkastning och risk. Därutöver har en utredning tillsatts för att förtydliga begreppet god ekonomisk hushållning. Mitt svar till Christel Anderberg är således att jag inte ämnar vidta några särskilda åtgärder för att strama upp rekvisitet betryggande säkerhet i kommunallagen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lövdén för svaret. Till att börja med vill jag för det första säga att jag är väl medveten som att varken statsrådet eller jag har rätt att lägga oss i en kommuns förehavanden i det enskilda fallet. Jag tog Avesta bara som ett exempel. De frågor som jag vill aktualisera i min interpellation är allmängiltiga. För det andra vill jag genast deklarera att jag har mycket begränsade kunskaper om derivathandel. Dessvärre är jag rädd för att min okunskap delas av gissningsvis 98 % av Sveriges kommunalpolitiker. Som exempel kan jag nämna att när vi i min lilla hemkommun Säter debatterade huruvida kommunen skulle söka medlemskap i Kommuninvest och därmed ådra sig ett omfattande borgensåtagande sade kommunalrådet i debatten: Du förstår väl Christel att jag inte begriper mig på sådant här. Jag är helt beroende av de råd som jag får från Kommunförbundet. Mot den bakgrunden är jag inte till freds med den lagändring från den 1 januari 1999 som statsrådet nämner och som innebär att fullmäktige ska besluta om frågan och meddela särskilda föreskrifter om risknivåer, uppföljning och kontroll. Jag har sett beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges beslut i Avesta. Det består av två rader i en skrivelse från ekonomichefen som lyder: Vidare föreslår jag att en särskild limit tilldelas internbanken/Avesta kommun för handel med derivat . Limiten föreslås till 500 Jag har ingen aning om vad FRA betyder, och det tror jag inte att ledamöterna i Avesta fullmäktige visste heller, med något undantag kanske. Vad jag vet om handeln med derivat är att det innebär handel med risk, och det kan mycket snabbt leda till stora förluster.

Det finns det inte i en liten kommun som Avesta. Jag gläder mig åt den del i svaret som innefattar att regeringen nu har tillsatt en utredning för en översyn av bl.a. frågorna om medelsförvaltning, som ska ske på ett betryggande sätt. Bara det faktum att denna utredning har tillsatts tolkar jag som att kanske allting inte är så frid och fröjd som statsrådets svar vill låta påskina. Lars-Erik Lövdén svarar ganska kategoriskt att han inte ämnar vidta några särskilda åtgärder för att strama upp rekvisitet betryggande säkerhet i kommunallagen. Men jag hoppas att jag ändå kan tolka svaret som att om utredningen så småningom visar att det skulle vara befogat med åtgärder är statsrådet då beredd att vidta sådana.
Fru talman! Det är riktigt som jag säger i svaret, att jag inte nu ser något behov av att göra någon förändring av de regler som infördes så sent som den 1 januari 1999. De är till för att strama upp regelverket med rekvisitet betryggande säkerhet och med den föreskriften att fullmäktige måste anta placeringsregler, lägga fast vilken risknivå man ska acceptera och också lägga fast vilken uppföljning och kontroll som är nödvändig i den enskilda kommunen. Just det sistnämnda är en central fråga för den här typen av kapitalplaceringar och kapitalhantering. Det är viktigt att det finns en väldigt noggrann uppföljning och kontroll över hur det går till så att det stämmer överens med regelverket. En del av de fall som Christel Anderberg avgav var ett uttryck för bristande kontroll och uppföljning. Jag utesluter naturligtvis inte att det i framtiden finns behov av att göra förändringar av reglerna. Vi har tillsatt den här utredningen nu som ska se över hela ekonomikapitlet i kommunallagen. Vad den utredningsmannen kommer fram till får vi se i slutändan. Regeringen genomför årliga enkäter till kommunerna som ligger till grund för den skrivelse som regeringen lämnar till riksdagen om kommunernas situation. I den enkäten har vi med frågeställningar kring medelshanteringen i kommunerna. Av enkätsvaren i den senaste enkät som gjordes i december förra året är jag ganska lugnad. Det är inte så att det är en stor riskbenägenhet utan tvärtom. Det är en ganska låg riskbenägenhet ute i landets kommuner i dag. Vi följer utvecklingen väldigt noga, det kan jag försäkra Christel Anderberg. Det är ingen som är betjänt av att vi får en situation där kommunerna går in i ett för stort risktagande och på det sättet äventyrar inte bara den enskilda kommunens ekonomiska situation utan också förtroendet för kommunsektorn som helhet. Ett finansinstitut som Kommunfinans - Christel Anderberg nämnde det - är beroende också för sin lånehantering, sin framgång vill jag hävda när det gäller att ta upp lån till låga räntenivåer, av att det finns ett allmänt gott förtroende för kommunsektors möjligheter att infria sina betalningar. Men i dag ser jag det inte som något stort problem i kommun-Sverige, utan snarare är det en väldigt låg riskbenägenhet i landets kommuner i dag. Nu får vi se vad utredaren kommer fram till. Vi följer naturligtvis situationen väldigt noga och fortlöpande.
Fru talman! Jag är mycket nöjd med att höra att statsrådet Lövdén tar lika allvarligt på den här frågan som jag gör och att han uppmärksamt följer den. Skulle det gå snett får doktor Lövdén snabbt några nya patienter till sin kommunakut. Derivathandeln är speciell. Det kan gå över styr väldigt fort. I det här fallet i Stockholm, som jag nämnde, var det en tjänsteman som började handla med optioner och terminskontrakt. Terminsaffärerna började i liten skala i april 1986. Mot slutet av året - i november - var omsättningen uppe i 18 miljarder. Den slutliga förlusten blev, som sagt, 470 miljoner kronor. Det kan gå så oerhört snabbt. Det här är frågor som också kräver mycket stor och speciell kompetens hos dem som handhar själva derivathandeln. Dessutom krävs det en intern kontroll som är rigorös. Ett problem som jag ser i sammanhanget är att det i svenska kommuner egentligen inte finns någon godtagbar revision. Vi har sedan gammalt systemet med politiskt valda revisorer, vilket innebär att några politiker reviderar sig själva. Med den omfattning som ekonomin och de finansiella transaktionerna börjar få i kommunerna tror jag att även detta är en fråga som man borde överväga. I trafiken är det så att man utanför skolor och daghem och där det annars är påkallat av trafiksäkerhetsskäl bygger vägbulor eller - som det också kallas - liggande poliser för att bilisterna på ett mycket handfast sätt ska tvingas att minska farten riktigt ordentligt. Det är en sådan typ av vägbulor eller liggande poliser som jag skulle önska att man försökte bygga in också i kommunallagen och i tillämpningen av den på det här området. Statsrådet Lövdén och jag brukar i allmänhet inte vara överens om så värst mycket här i livet, men just denna fråga tycker jag borde vara helt politiskt okontroversiell. Jag hoppas att vi tillsammans kan arbeta för att skattebetalarna ska kunna sova lugnt om nätterna.

Fru talman! Berit Andnor har frågat om regeringen i det fortsatta arbetet med att anpassa det svenska försvaret till den nya hotbilden är beredd att pröva frågan om att inlemma Försvarsdepartementets uppgifter i Utrikesdepartementet. Jag vill inledningsvis säga att jag i stort delar den syn på den militära hotbilden som Berit Andnor redovisar i sin fråga. Direkta militära invasionshot föreligger i dag inte mot vårt land. Militära pakter står inte längre mot varandra i vårt lands omedelbara grannskap. En och en halv miljon soldater har skickats hem. Tusentals kärnvapen har dragits tillbaka. Men även om risken för storkrig mellan Europas nationer sjunkit undan, vågar vi inte säga att freden för alltid är säkrad på vår kontinent. Kombinationen av kvardröjande rustningar och politisk instabilitet gör det nödvändigt att ha ett försvar som kan skydda oss mot hot, väpnade angrepp och krig. Dessutom behöver vi i allt högre grad hantera andra former av hot i vår omvärld, såsom konflikter inom länder, terrorism, informationsintrång och miljökatastrofer. För att hantera de olika hoten krävs en helhetssyn på säkerheten i Sverige och i omvärlden. I regeringens säkerhetspolitiska arbete använder vi oss därför av olika instrument. Först och främst bygger vi säkerhet genom politisk samverkan inom ett stort antal internationella organ. Merparten av dessa organ hör till Utrikesdepartementets ansvarsområde, men långt ifrån alla. Vidare har utvecklingsinsatser i fattigare länder och en progressiv handelspolitik en långsiktigt avgörande betydelse för att öka säkerheten i världen. Totalförsvaret utgör naturligtvis en mycket viktig komponent för att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i vår omvärld och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. För totalförsvaret har Försvarsdepartementet ett huvudansvar. Utöver detta har särskilt Miljödepartementets arbete, som är mycket internationellt orienterat, liksom Justitiedepartementets arbete mot den gränsöverskridande brottsligheten tydliga säkerhetspolitiska inslag. Att inordna alla politikområden som ingår i säkerhetspolitiken under ett departement är inte vare sig möjligt eller önskvärt. Däremot krävs, oavsett ansvarsfördelningen inom regeringen, en helhetssyn och att olika insatser på ett bra sätt kompletterar varandra. Utrikesdepartementet har enligt regeringsformen ett särskilt ansvar för att utrikespolitiken blir samordnad. Jag vill framhålla att Försvarsdepartementets ansvarsområde inte är begränsat till militära insatser, vare sig i Sverige eller utomlands. Departementet har också ett ansvar för att hantera olika hot och risker mot det civila samhället. Vad gäller det militära försvaret är för närvarande en viktig uppgift att genomföra omställningen till det nya försvaret och ett ökat deltagande i internationell krishantering. Enligt min mening har Försvarsdepartementet en unik kompetens och organisation att klara sådana uppgifter. Ett viktigt skäl för att ha ansvaret för totalförsvaret i ett eget departement är därtill att totalförsvaret är så omfattande att det krävs en särskild politisk nivå för att kunna ha insyn över och styra verksamheten. Totalförsvarets utgifter omfattar mer än 46 miljarder kronor och är ett av de största utgiftsområdena i statsbudgeten. Hur Regeringskansliet är organiserat är en fråga för regeringsbildaren. Totalförsvaret har och kommer fortsatt att ha en viktig uppgift såväl här hemma som internationellt. Detta motiverar att verksamheten leds från ett fackdepartement med särskild kompetens för detta.
Fru talman! Först och främst vill jag tacka vice statsministern för svaret. Jag kan konstatera att vi egentligen är helt överens i stora delar, framför allt om att det inte föreligger något militärt invasionshot mot Sverige, utan att hoten mot vår säkerhet i stället står att finna i terrorism, dataintrång och naturkatastrofer eller miljökatastrofer. Likaså är vår säkerhet beroende på hur väl vi kan förebygga konflikter och krig i vår omvärld. Viktiga instrument i detta arbete är, som vice statsministern påpekar, vårt engagemang t.ex. i olika politiska samordnings och samarbetsorgan som vi i internationella sammanhang deltar i. Andra viktiga inslag är naturligtvis också vårt stöd som vi ger till utveckling och demokratisering på olika sätt. Den förändrade säkerhetspolitiska situationen ställer också krav på anpassning av det militära försvaret. Den här anpassningen har vi påbörjat 1996 genom försvarsbeslutet då, men vi har också under året, bara för några månader sedan, fortsatt med försvarsbeslutet, som togs i denna riksdag. Denna anpassning måste, enligt min uppfattning, naturligtvis fortsätta framöver. Jag vill samtidigt betona behovet av att vi har ett totalförsvar, för att vi i en förändrad situation ska kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och också hävda vår territoriella integritet. Men i ett internationellt perspektiv har Sveriges försvarsutgifter ännu inte på långt när skurits ned i samma omfattning som i andra länder, och också i Nato. Fortfarande är den militära budgeten ett par gånger större än budgeten för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Mot bakgrund av den förändrade säkerhetspolitiska situationen anser jag att utvecklingen bör gå mot mer konfliktförebyggande och att fredsfrämjande insatser bör göras. Detta bör också självfallet avspeglas i en förändrad organisatorisk struktur av departementen. För att få den helhetssyn som vice statsministern hänvisar till och för att den ska kunna garanteras så att vi kan göra rätt prioriteringar måste den förändrade verklighet vi lever i få effekt även på, om jag får använda uttrycket, gamla hävdvunna institutioner. Visst är verksamheten inom försvaret omfattande, men enligt min mening är just skapandet av nya strukturer det som behövs, om den nya säkerhetspolitiska situationen också ska få fullt genomslag i verksamheten. Det är också min uppfattning att strukturförändringar underlättar för att genomföra de beslut som vi fattar i regeringen och här i riksdagen.

Fru talman! Jag har anmält mig till den här debatten inte för att jag egentligen har någon principiellt annan syn på den militära hotbilden i fråga om Sverige eller någon principiellt annan syn på nödvändigheten av att omorganisera det svenska försvaret än vad interpellanten har. Men jag kommer till en annan slutsats som jag tycker att det är viktigt att ändå redovisa. Vice statsministern har lämnat ett utförligt och bra svar som jag helt kan instämma i. Men jag vill ändå understryka ett par saker. Även om vi är överens om att säkerhetspolitik består av många olika komponenter och den militära delen bara är en har de senaste årens erfarenheter visat att militära insatser behövs hur mycket vi än kan beklaga det. Dvs. att samtidigt som hoten mot Sverige tycks bli andra, nya och mer sofistikerade behöver vi en ganska god kunskap om traditionell strid på marken. Om vi ska kunna göra de internationella insatser och fullgöra de internationella åtaganden som vi har sagt att vi vill göra behöver vi en ganska omfattande militär organisation här hemma såvitt vi inte vill gå över till en helt annan typ av försvar. Spännvidden mellan de här polerna - de nya hoten och det traditionella stridandet - är ju enorm. Och mellan de ytterligheterna ligger en lång rad andra uppgifter som försvaret har och som också ingick i det beslut som vi fattade i riksdagen så sent som den 30 mars. Dvs. att jag tycker att den sammansatta karaktären av uppgifterna och storleken på uppgifterna motiverar särskild uppmärksamhet och kompetens som man får inom ett särskilt departement och, för all del, inom ett särskilt utskott i riksdagen. Sedan finns det en mer principiell invändning mot en sådan här sammanslagning. Jag tycker att det är bra med ansvarsfördelning. Jag tycker att det är bra att UD och utrikesutskottet i riksdagen har hand om Sveriges relationer med omvärlden och svenska engagemang i internationella organ och att Försvarsmakten, Försvarsdepartementet och försvarsutskottet svarar för att man kan utföra de uppgifter som beställs. Men jag tycker inte att försvarsutskottet ska vara med och besluta vid de bord där man fattar besluten om relationerna. När vi diskuterar den framtida europeiska krishanteringen tycker vi att det är viktigt att vi får ordning och reda i besluten. Några beslutar, andra utför. Vi pratar t.ex. om att det är väldigt viktigt att ha ett FN-mandat för fredsframtvingande åtgärder. Vi kan tänka oss att utföra en sådan uppgift i samarbete med Nato, men vi vill inte gärna se att Nato är med och beslutar om att det ska ske. På samma sätt tycker jag att det ska vara hemma. Låt UD ha hand om relationerna! Låt försvaret se till att vi kan göra det som beställs av Försvarsmakten!
Fru talman! Den här diskussionen har naturligtvis kommit upp genom att hotbilden när det gäller vårt lands säkerhet är annorlunda nu än tidigare. Det är vi ju alla på det klara med. Men om man ser till försvarets uppgifter har det säkerligen till detta lagts att vi nu är så mycket mera aktiva när det gäller att förebygga och försöka förhindra kriser och konflikter. Det här är naturligtvis i första hand frågor som Utrikesdepartementet handlägger i nära samarbete med Försvarsdepartementet. Men min erfarenhet som tidigare utrikesminister är att just den samordningsuppgift som UD har på det här området gör att UD har ett särskilt huvudansvar. De här frågorna blir allt viktigare. Det har också betonats vad gäller försvaret att försvarets internationella ansvar blir alltmer väsentligt, och vi håller ju på att ställa om väldigt mycket i den riktningen också. Min slutsats av detta är att Försvarsdepartementet behövs fortsättningsvis också, eftersom det är en speciell fackkunskap som behövs för det här, och det är ett stort politikområde att bevaka. Till detta vill jag snabbt lägga att behovet av samarbete mellan departementen - Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet - och mellan ministrarna - utrikesministern och försvarsministern - blir så mycket mer viktigt. Vi märker ju också hur det ökar hela tiden. Jag vill också säga att det är ett utomordentligt gott samarbete som förekommer just nu mellan de två departementen. Sedan menar jag nog att det ligger en hel del i det som Berit Andnor säger. Det kan vara positivt i sig att skapa nya strukturer. Jag tror faktiskt att det också är det som man håller på med inom försvarsområdet. Inom försvaret som sådant sker det en mängd förändringar just nu för att möjliggöra att den här synen blir verklighet. Som jag har förstått det gör man också liknande förändringar inom Försvarsdepartementet, inte minst för att höja profilen vad gäller det internationella ansvarstagandet. Man försöker alltså tillgodose det som Berit Andnor är ute efter men gör det kanske på ett något annat sätt och med Försvarsdepartementet kvar.

Fru talman! Gamla former och strukturer för hur man delar upp ansvaret för olika uppgifter får å ena sidan naturligtvis aldrig vara heliga i sig, utan måste kunna ifrågasättas, precis som Berit Andnor nu har gjort. Å andra sidan är det heller inget egenvärde i att ruska om en organisation. Man måste ganska precist veta varför.
Fru talman! På den här punkten kan man naturligtvis inte annat än instämma med Berit Andnor. Det behöver uträttas väldigt mycket arbete för att komma till skott med det som vi kallar för lite mer civil krishantering och andra insatser. Det måste understrykas.
Just försvaret tror jag, genom den mycket kraftiga omställning som den organisationen som sådan är inne i, har tvingats skapa så mycket av nya former och strukturer för sitt arbete att man nog kan vara föregångare för väldigt många andra, precis som Tone Tingsgård sade.
Jag är inte säker på att man hittar lösningen till det i departementsindelningen i det svenska systemet. Jag tror hellre att man ska ta fasta på de förändringar som faktiskt sker inom systemet. Ibland kan jag kanske tycka att man även av den gamla strukturen, om vi nu ser till myndigheten Försvarsmakten, kan ha en del att lära. De är ruskigt effektiva när det gäller att flytta fram positionerna, även i det här omdaningsarbetet.
Jag tror faktiskt att det också gäller Försvarsdepartementet i hög grad. I Regeringskansliet har Göran Persson som regeringsbildare visat att han inte är rädd för att skapa nya strukturer, men det man ska göra ska vara sakligt motiverat.
Det gör att jag tror att vi snart måste börja bli väldigt mycket mer konkreta när det gäller den civila sidan om vi ska hålla jämna steg.
Jag tror ändå att det allra viktigaste i den här frågan, för att ordentligt leva upp till det vi behöver göra vad gäller internationellt ansvarstagande på försvarsområdet och det utrikespolitiska området, är att det är ett gott samarbete mellan Försvarsdepartementet och UD. Det är det vi måste se till att det fortfar att vara. I dag är det på det sättet och så ska det vara fortsättningsvis också.
Fru talman! Jag vill understryka att det naturligtvis inte finns något egenvärde i att strukturera om och organisera om. Syftet ska naturligtvis vara att man i en ny och förbättrad struktur på ett bättre sätt kan uppnå de mål som vi lägger fast i de beslut som fattas i denna kammare. Självklart ska det vara på det sättet. Det är ändå min tro att förändringen att föra över Försvarsdepartementet till Utrikesdepartementet är en fråga som inom ett par år kommer att komma upp till diskussion och kanske dessutom förverkligas.

Fru talman! Jag vill tacka bistånds och integrationsministern för svaret på min interpellation. Det handlar givetvis om en principdiskussion eftersom vi inte kan diskutera enskilda personer i riksdagen. Jag vill ändå förklara för statsrådet Maj-Inger Klingvall att det exempel jag utgått ifrån är en läkare från Armenien med utbildning i Moskva. Hon har utfört sin profession som gynekolog under tio år i sitt hemland. Under 18 månader har hon levt på månadsvisa uppehållstillstånd i Sverige. Hon behärskar svenska språket hyfsat. Då hon inte har permanent uppehållstillstånd kan hon inte få sin kompetens validerad till svensk läkarlegitimation. Problemet är inte bara hennes. Problemet framstår som ganska ologiskt i ett län som letar läkare i Spanien och Tyskland. Det framstår också ologiskt mot att var tredje läkare som 1999 fick svensk legitimation har utbildning i andra länder. Till min fråga jag ställde till statsrådet i mars fick jag svaret att det i Stockholm och Malmö finns projekt som syftar till att hjälpa de invandrade läkare som finns i landet att börja utöva sitt yrke i Sverige. Om denna läkare nu fått intyg från primärvårdsledning att professionen behövs, borde det vara ett bärande skäl för att inte genomföra en utvisning. Fru talman! Statsrådet svarar att en arbetsmarknadsprövning kan vara en möjlighet för att klarlägga i vilka fall permanent uppehållstillstånd bör kunna beviljas. Länsarbetsnämnderna kan också upphandla utbildningar för utländska läkare. Statsrådet anser det också ytterst viktigt att invandrares kompetens tas till vara. Jag inser att statsrådet inte här och nu kan svara på en enskild situation. Från ett svar på en fråga från mars 1999 i regionfullmäktige, Västra Götaland, vill jag citera följande: "Genom att utländska läkare snabbare får tillträde till den svenska sjukvårdsarbetsmarknaden kan de också bidra till ett bättre och ur etnisk synpunkt bättre omhändertagande av våra patienter med utländsk bakgrund samtidigt som det betyder mycket ur såväl individuell som integrationssynpunkt att läkaren får verka inom sitt yrke." Flerspråkighet och mångkulturell kompetens är alltså en merit. har varit relativt konstant med 140 läkare per år. Fru talman! Jag håller givetvis med statsrådet om att principen måste vara en reglerad invandring och att huvudregeln är att tillstånd ska sökas före inresan till Sverige. Jag vill ändå fråga om det inte skulle kunna vara en förmildrande omständighet att tiden i Sverige redan uppgår till två år och att yrkeskompetensen för regioner där denna och andra personer bor är mycket eftertraktad.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström har tagit upp en fråga som handlar om en viss yrkeskategori där det uppenbarligen på sina håll i landet finns en brist. Den naturliga slutsatsen kan vara frågan om varför dessa personer inte kan få ett permanent uppehållstillstånd. Men jag tycker ändå det är viktigt att reda ut vad vår lagstiftning säger i detta fall. När en ansökan om uppehållstillstånd prövas är utgångspunkten de skäl som åberopas i ansökan. Om man söker asyl därför att man bedömer att man har det behovet av skydd är det också det som ska avgöra om den personen får möjlighet att stanna i Sverige - inte behovet på arbetsmarknaden. Är det så att det bedöms att det finns ett skyddsbehov och personen får ett permanent uppehållstillstånd står det sedan förstås den personen fritt att söka arbete eller att komplettera sin utländska utbildning. De utländska läkare som redan finns i Sverige prioriteras när resurserna för att komplettera deras läkarutbildning fördelas. Huvudregeln när det gäller att få ett arbetstillstånd i Sverige är att bedömningen görs innan inresan till Sverige. Detta var en huvudregel som infördes bl.a. för att undvika att personer först tog sig till Sverige och därefter fick vänta, ibland kanske långa tider, medan myndigheterna beslutade i ärendet. Detta var inte någon önskansvärd situation. Sedan vill jag också säga något som har mera direkt anknytning till Ulla-Britt Hagströms fråga. Enligt vår utlänningslag finns det fortfarande möjlighet att göra undantag från denna huvudregel för asylsökande som finns här. Det innebär att det är ansvariga myndigheter som i det enskilda fallet ändå till slut kan avgöra om en arbetsmarknadsprövning ska göras eller inte. Där spelar naturligtvis också anknytning en roll och vägs in som en faktor i dessa avgöranden.
Fru talman! Jag förstår helt svaret från biståndsoch integrationsministern. Jag lämnar i princip samma svar till personer som vänder sig till mig i denna fråga. Det är väldigt logiskt. Vi kan inte blanda ihop invandringspolitik, yrkeskategorier osv. Vad gäller alla som är i behov av skydd är det humana att det inte ska ha betydelse vad man har för yrke. Jag är helt införstådd med detta. Jag förstår att kraven på legitimation inte har med invandringspolitiken att göra och att den fria rörligheten endast gäller EU-länder. Jag vill ändå lyfta fram debatten. AMS uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter klarlägga i vilka fall permanent uppehållstillstånd kan beviljas är intressant. Jag förstår att Socialstyrelsen prioriterar resurser till de utländska läkare som Invandrarverket redan har beviljat uppehållstillstånd. Jag tycker dock att den tid som en läkare har vistats i Sverige och språkkunskaperna också måste vara en värdemätare när det gäller möjligheten. Fru talman! Landstingsvärlden nr 11 redovisar att läkarbemanningen minskade i nio landsting under 1999. Storstäderna lyckas bättre med rekryteringen, medan glesbygden tappar läkare. Läkarna blev knappt 400 fler förra året, men nästan hela ökningen fördelar sig på de sex landsting och regioner där nya läkare utbildas. Västra Götaland har fortfarande minst 200 vakanser på läkarsidan. Ibland hör man siffran 300. Närheten till Norge, där 600 legitimerade svenska läkare nu arbetar, är en hämsko för regionen. Jag ser givetvis fram emot utökningen av antalet nybörjarplatser med 200 inom läkarutbildningen. Det är inte en dag för tidigt. Läsåret 1998/99 antogs, såvitt jag vet, 768 personer till läkarutbildningarna, och det räcker inte. Men det behövs också en attitydförändring när det gäller att ta till vara invandrares unika kompetens och erfarenheter. Fru talman! Det är också så att personer med utvisningshot prövas individuellt. Då borde det inte finnas konflikter på grund av rättviseskäl mellan olika grupper - humanitära skäl eller dylikt - eftersom import av läkare just i detta område pågår för fullt. Behovet av läkare och deras kompetens skulle kunna vara avgörande faktorer för varje område. Jag vill vara envis och ställa ytterligare en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Hur ska jag förklara att en läkare som kan svenska måste avvisas, medan läkare i kampanjer lockas till Sverige? Man sätter undan 100 000 kr per läkare för utbildning i svenska, och det anses väldigt billigt och bra när det gäller att få tillgång till kompetenta läkare i framtiden inom den region där jag bor och arbetar.

Fru talman! Jag är egentligen helt ense med statsrådet Klingvall. Jag tyckte inte riktigt att jag fick ett svar som var tillräckligt när jag skrev frågan i mars, men jag tycker att denna diskussion har lett till en öppning. Jag ser framemot att det kan bli en förändring på detta plan och att man i den enskilda bedömningen ska kunna bedöma personens kompetens och se till det arbetsmarknadsbehov som finns. Det skulle vara ganska logiskt att resonera på det sättet, men samtidigt har man kampanjer för att rekrytera läkare från andra länder. Det tar en tid innan man har gett dem en bild av svensk kultur och innan de har fått den träning i språket som de behöver. Jag ser fram emot detta och tackar ministern för den öppenhet och positiva hållning som hon har i dessa frågor.

Fru talman! Marianne Andersson har med anledning av utvecklingen i Guinea-Bissau frågat mig om regeringen är beredd att i budgetpropositionen ompröva sin inställning och föreslå ökat stöd till Guinea Bissau. Hon ställer också en allmän fråga om hur regeringen avser stödja länder som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag är inte beredd att föregripa arbetet med budgetpropositionen och den samlade bedömning av utvecklingssamarbetet som den måste bygga på. Interpellanten befarar att det svenska stödet till Guinea-Bissau ska upphöra. Så är inte fallet. Utvecklingssamarbetet med Guinea-Bissau kommer att fortsätta i förändrad form som förhoppningsvis bättre än tidigare möter landets behov. Sverige eftersträvar en starkare närvaro i hela Västafrika och ett närmare samarbete med flera andra länder i regionen. Detta uttrycktes klart i regeringens riktlinjer för en ökad satsning på Västafrika, som beslutades i maj 1999. Samarbetet med Guinea-Bissau kommer efter år 2000 att ingå i en samlad strategi för hela Västafrikasamarbetet, och medlen tas ur det regionala anslaget i stället för en landram. koncentreras det svenska stödet till fredsfrämjande insatser, återuppbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa mål kommer att gälla även efter år 2000. Sverige planerar också stöd till ekonomiska reformer i syfte att hjälpa landet att hantera sin skuldbörda. Det ger dessutom landet självt möjlighet att anpassa stödet till landets behov. Andra områden som kan bli aktuella är stöd till undervisning, hälsa samt till kapacitetsuppbyggnad i skuldhanteringsfrågor. Utformningen av det framtida stödet är dock beroende av att den nytillträdda regeringen i Guinea Bissau förmår formulera en ny utvecklingspolitik, vilket ännu inte skett fullt ut. Efter de väl genomförda parlaments och presidentvalen måste regeringen visa tydliga prov på demokratisk samhällsstyrning. Militären måste också klart visa att den avstår från politiska maktambitioner. Interpellanten hävdar att inga kontakter tagits av den nya ambassaden i Dakar. Det stämmer inte. Ambassaden har nära kontakt med den svenske representanten i Bissau, som är direkt underställd ambassaden. Den personen är utsänd från Sida och kommer att arbeta i landet året ut. Efter år 2000 kommer utvecklingssamarbetet att handläggas av en utsänd vid ambassaden i Dakar. Diplomatiska kontakter på ambassadörsnivå kan inte tas förrän ambassadören i Dakar överlämnar sina kreditivbrev till den guineanske presidenten, vilket beräknas ske inom kort. Regeringen instämmer i interpellantens uppfattning att vårt bistånd måste vara strategiskt, främja en långsiktig demokratisk utveckling och bidra till att bekämpa fattigdom. Det är metoderna för att uppnå detta som vi i dialog med Guinea-Bissaus regering och civila samhälle nu kommer att utveckla. Så till interpellantens andra fråga. Den svenska regeringen stöder naturligtvis länder som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter väger tungt när Sverige överväger utvecklingssamarbete till ett land, och demokratifrämjande insatser är ett bärande tema i många svenska samarbetsländer.

Fru talman! Vi talar om biståndet för i år, och jag tänkte berätta lite mer om det. Vi kan också tala om biståndet för nästa år, och det är biståndet för nästa år som vi nu ska ta ställning till i budgetpropositionen. Jag har några reflexioner efter att ha lyssnat till Det pågår naturligtvis en dialog med det här landet eftersom vi ju har kontakter via ambassaden. Men vi har också en person utsänd från Sida som finns i landet. När det gäller frågan om EU är det så att EU har återupptagit sitt stöd till Guinea-Bissau. Hos den svenska regeringen kvarstår uppfattningen att det svenska samarbetet med flera länder i Västafrika ska utvidgas. Stödet till Guinea-Bissau följer för 1999 och 2000 regeringens riktlinjer och ska sedan uppgå i det regionala anslaget. Som jag sade i mitt svar är det för tidigt att uttala sig om den exakta omfattningen av stödet till Guinea-Bissau efter år 2000. Det beror naturligtvis på om Guinea-Bissau kan presentera projekt som bedöms som hållbara och ändamålsenliga. Sedan kan jag generellt säga att Sverige avser att fördela medlen på fler behövande länder och att medlen är begränsade. Sverige har dock inte svikit några löften från givarkonferensen som ägde rum i Genéve förra året, utan vi står fast vid vad som beslutades i riktlinjerna för 1999/2000. Sammanlagt betalades 47 miljoner kronor ut 1999, varav en stor del utgjordes av valstöd och demokratiinsatser. I år kommer först och främst 16,2 miljoner att betalas ut. Till detta kommer ytterligare 25-40 miljoner att betalas ut av Sida, bl.a. i skuldlättnader. Och hittills har, såvitt jag har erfarit, 5 miljoner kronor betalats ut i år. Men vad vi väntar på är en hållbar utvecklingsplan från Guinea-Bissaus regering. Det är väldigt viktigt att vi får en sådan för att kunna ta ställning till den exakta omfattningen av det fortsatta stödet.
Jag får på förekommen anledning påminna om att man här i kammaren inte får ha med sig mobiltelefoner eller annan utrustning som kan störa överläggningarna.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

När man lite grann tittar på vad som har hänt i Guinea-Bissau så har man en ny regering som tillsattes efter val som bedömdes som fria och rättvisa enligt demokratiska principer. Men samtidigt ligger det naturligtvis i medvetandet att detta land har genomgått en lång period av instabilitet, av inbördeskrig och av militärstyre. Erfarenheter från andra länder visar också att det tar tid att gå från en sådan situation till full stabilitet och demokratiskt samhällsstyre.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

Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att kommunerna ska leva upp till intentionerna i storstadsarbetet och till de ekonomiska villkor som avtalats mellan staten och kommunerna. Bakgrunden till Anders Ygemans frågor är uppgifter i massmedierna om besparingar i de kommunala verksamheterna i bl.a. Huddinge och Stockholm. De lokala utvecklingsavtal som tecknas med sju storstadskommuner innehåller bl.a. kommunernas åtgärdsplaner för de aktuella bostadsområdena, och därutöver reglerar avtalen statens och kommunernas ekonomiska åtaganden. Avtalen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan staten och respektive kommun, och jag utgår naturligtvis ifrån att kommunerna uppfyller vad de åtar sig i form av ekonomiska insatser och verksamheter. Till förutsättningarna för avtalen hör att kommunernas specialsatsningar eller särskilda insatser i de aktuella kommundelarna inte minskar och att kommunernas resursfördelning tar hänsyn till de utsatta kommundelarnas särskilda förutsättningar. Om någon kommun trots allt inte skulle uppfylla förutsättningarna för avtalet eller sina förpliktelser enligt avtalet kommer det att framgå snabbt. Dels betalas det statliga bidraget ut i delsummor, och vid rekvisition av beloppen ska det alltid framgå hur tidigare medel använts, dels ska avtalen revideras minst en gång om året, och i samband med det framgår det också hur avtalsvillkoren har efterlevts.

Fru talman! Jag börjar med att tacka för svaret och med att betona det positiva i storstadssatsningen - det positiva i att regeringen och staten engagerar sig i storstadskommunerna, i storstädernas möjligheter men också i storstädernas problem och hjälper till när det gäller att få en lösning på problemen. Samtidigt som jag betonar det positiva i storstadssatsningen menar jag att det inte riktigt går att bortse från att en del av storstadspengarna försvinner i svarta hål i form av skattesänkningar eller för att täcka upp för borgerliga nedskärningar. Senast var det väl ett moderat kommunalråd som i DN erkände att pengarna just går till svarta hål och ersätter skattesänkningar. Det har tagits fram långa listor med exempel från Huddinge, Rågsved, Rinkeby, Skärholmen, Husby och Tensta. Jag ska inte trötta statsrådet med att läsa upp från de långa listorna men jag tänker ta upp ett par exempel och några aspekter. Ett exempel gäller det som statsrådet själv nämner i sitt svar, nämligen resursfördelningen. Efter det att storstadssatsningen presenterades och avtal skrevs med Huddinge har Huddinge radikalt ändrat sitt resursfördelningssystem. Man planerar att gå över till pengsystem inom såväl barnomsorg och skola som äldreomsorg, även om man inte hunnit dit ännu. Det gör att man fördelar om pengar. Man går ifrån den fördelning som gällde tidigare och går över till ett rakt pengsystem, vilket missgynnar utsatta områden - t.ex. Flemingsberg, som ju är ett av de utpekade områdena i storstadssatsningen. Andra exempel kan hämtas från Stockholms kommun. I exempelvis Tensta har vi ju sett nedskärningar på deras medborgarkontor. Sedan har det fyllts upp via pengar från storstadssatsningen. Medborgarkontoret har fått nedskärningar med 2 miljoner och fått 2 miljoner från storstadssatsningen. En anställd har försvunnit och sedan återkommit genom storstadsanställning. Samma sak gäller pengar till fortbildning av lärare och till barnomsorgen. Det går inte att helt frigöra sig från misstanken att borgerliga kommunalpolitiker nyttjar väl tänkta, väl använda och väl riktade storstadspengar för att i stället finansiera skattesänkningar och neddragningar i de aktuella områdena. Tanken med storstadssatsningen var ju den rakt motsatta: att satsa på de här områdena. Statsrådet säger i sitt svar att det här kommer att upptäckas direkt via revision och via den kontinuerliga uppföljningen och rekvireringen av medel. Jag måste därför fråga hur statsrådet ser på de här exemplen. Det gäller alltså resusfördelningssystemet, som ändras i Huddinge och nedskärningarna i exempelvis Tensta. Liknande exempel finns i Rinkeby, Stockholm. Hur kommer detta att påverka? Kommer det här upp vid revisionen och när medlen rekvireras? Det vore trevligt att få ett svar om det.
Fru talman! Jag välkomnar Anders Ygemans inställning till att det är viktigt att driva storstadspolitik. Vi pratar ofta om storstäderna som viktiga motorer i tillväxtområden. Men det är också viktigt att se att det finns oerhört stora skillnader mellan förutsättningarna också i våra stora tillväxtområden. Det är inte alla i en storstad som märker att de bor i en tillväxtregion. Det är inte alla som känner att de har möjlighet att ta för sig av de fördelar som finns runtomkring nu när arbetslösheten sjunker och tillväxten ökar. Vad vi försöker uppnå med storstadsavtalen är just detta med att minska skillnaderna och att se till att tillväxtregionerna i vårt land blir den motor för jämlika villkor som våra medborgare i storstäderna och självklart också i resten av landet behöver. Att minska segregationen är alltså syftet med storstadsavtalen. Avtalen är en möjlighet till samarbete för de sju kommuner som regeringen och riksdagen har pekat ut och som vi välkomnar i ett samarbete. Inriktningen på avtalen - de sex avtal som har tecknats och det sjunde avtalet som vi nu förbereder - skiljer sig en del åt. Alla förslag, alla idéer och alla initiativ kommer nämligen från det lokala hållet. Jag tror att det är viktigt att säga det därför att det - bortsett från de olika kriterier som jag nämnde i svaret när det gäller de möjligheter som vi har att kontrollera att pengarna går till det som avtalen innehåller - kanske är så att det lokala perspektivet, alltså förankringen och underifrånperspektivet, också är en garant för att kommunerna håller sin del av avtalet. Detta är ju förankrat bland medborgare och det finns naturligtvis förväntningar om att kommunerna ska fullfölja vad de åtagit sig. När vi sedan tecknar avtal är det hela villkorat på olika sätt. Det är villkorat med att kommunerna själva bidrar med en del motsvarande vad staten bidrar med. Det är också villkorat i avtalen att man inte får ta pengar från de områden som vi har tecknat avtal om osv. Om kommunerna därutöver skulle höja eller sänka skatten lägger sig avtalen så att säga inte i det - Jag utgår från att det finns ett intresse från kommunernas sida, precis som det finns ett intresse från regeringens och statens sida, för att avtalen hålls, just för att uppnå uppsatta mål: att minska segregationen. Om det är någon kommun som tycker att pengarna är onödiga vill jag återigen säga att det här är ett frivilligt samarbete. Det är en möjlighet till samarbete som vi inbjuder kommunerna till. Vi är självklart måna om att medborgarna i alla sju kommunerna ska känna att vi menar allvar och att storstadspolitiken nu skiljer sig en del från de korta riktade åtgärder som vi tidigare vidtagit och som på en del platser har varit väldigt lyckade. Men det har också kommit kritik just därför att åtgärderna varit kortsiktiga. Det har varit korta projekt som har engagerat och entusiasmerat människor. Men när pengarna tagit slut upplever en del att det inte fortsatte. Tanken med storstadspolitiken är också att här ha en långsiktighet. Att minska segregationen är något som kräver både uthållighet och pengar. Vi är beredda att vara med och lägga de pengarna. Villkoret är att också kommunerna lägger pengar. Vidare förutsätter vi att avtalen blir just långsiktiga och uthålliga och att människor lokalt känner att det är på riktigt och att storstadspolitiken också är en hembygdspolitik för väldigt många.
Fru talman! Jag vill återigen poängtera att jag är positiv till regeringens storstadspolitik och till de satsningar som regeringen gör. Det är ju för att jag vill slå vakt om det positiva som jag blir lite rädd när jag följer debatten i en del av Stockholms kranskommuner och framför allt i en del stadsdelar i Stockholm. Det vore intressant att höra statsrådet kommentera den totalt förändrade resursfördelningen i Huddinge. Den river ju upp en del av grunden för det som Huddinge ansökt om storstadsmedel för. Det är säkert viktigt att regeringen satsar pengar i Huddinge men det gäller också att se till att pengarna kommer till rätt ställe och att kommunens resurser till Huddinge och Flemingsberg inte minskar. I Rågsved, där jag själv är uppväxt, ökar arbetslösheten fortfarande. Det är enda stället i Stockholm där det är så. När man ser att kommunen skär ned samtidigt som regeringen satsar blir man lite konfunderad. Statsrådet nämnde att storstadssatsningen bygger på ett ömsesidigt förtroende. Frågan är då: Hur påverkas det här ömsesidiga förtroendet av att de stadsdelar där regeringen satsar drabbas av besparingar? Flemingsberg, en kommundel i Huddinge, har fått besparingar på 11 miljoner kronor och Tensta-Hjulsta, en stadsdel i Stockholm, har fått besparingar på 24 miljoner kronor. Påverkas det ömsesidiga förtroendet av att i de stadsdelar där regeringen valt att lägga in extra pengar väljer de borgerliga kommunledningarna att göra ekonomiska nedskärningar? Det och resursfördelningen vore det kul att få svar om.
Fru talman! De avtal som vi har tecknat med de sex kommuner som nu är klara, bl.a. Huddinge, kommer vi naturligtvis att följa extra noga, om det innebär några förändringar med det nya resursfördelningssystem som man har infört. Det kan vi inte säga ännu. Men på samma sätt som vi följer andra avtal kommer vi här att ha en extern, en utomstående, revision. Vi har också en kontinuerlig revision, som är kopplad till en närliggande högskola. Vi kommer också att låta Integrationsverket göra en översyn av de totala erfarenheterna av de avtal som vi nu tecknar. Vi kommer självfallet att se efter att de avtal som vi har ingått följs. Vi har i dag inte sett några tecken på att man bryter mot de avtal som gäller. Men det ligger i vårt och i riksdagens intresse att se till att de avtal som har tecknats på frivillig basis också efterlevs. Det ligger framför allt i medborgarnas intresse att det blir så. Sedan är frågan var man i övrigt sparar i avtalen. Det är självfallet en fråga som jag gärna skulle lägga mig i, men det har jag inte möjlighet att göra eftersom vi är politiker på olika plan. Det är en diskussion som man måste ta lokalt, bl.a. de företrädare som är valda i de utpekade kommunerna. Oavsett vad man tycker om skattesänkningar eller skattehöjningar, tror jag att vi är överens om att om vi ska minska segregationen i våra områden, oavsett om det är i storstäderna eller i andra delar av landet, kostar det pengar. Vi borde också kunna vara överens om att ingen av oss, oavsett om vi är hög eller låginkomsttagare, tjänar på ökad segregation och ökade orättvisor. Då är det självklart att det går mycket energi från de människor som tycker att de klarar sig själva för att skydda sig mot de människor som har behov av stöd och hjälp. Att ha en generell politik och att ha en välfärdspolitik som är värd namnet förpliktigar. Då måste man diskutera var man ska lägga pengarna. Vi har nu erbjudit ett avtal till sju kommuner, och vi kommer på olika sätt, som jag sade i mitt svar, att följa, granska och utvärdera dessa avtal för att se att de har blivit genomförda såsom det var tänkt när vi gick in i dem.
Fru talman! Jag ser fram mot resultatet av den externa revisionen, och jag ser fram mot resultatet av uppföljningen av storstadssatsningen. Jag är ändå lite tveksam när statsrådet säger att hon inte ser några tecken på att avtal har brutits. När jag slår upp tidningarna i Stockholm ser jag ganska tydliga exempel på det. Det handlar om resursfördelningssystemet i Huddinge, som är ett helt annat resursfördelningssystem än vad man hade när man gick in i avtalet. Det handlar om nedskärningar i de utsatta områdena. Om statsrådet i dag inte ser några sådana tecken hoppas jag att statsrådet till framtida utbetalningar av storstadsmedel kan lägga lite stramare tyglar på kommunerna och göra en lite mer aktiv uppföljning av att medlen verkligen kommer de utsatta stadsdelarna till del. Jag hoppas också att statsrådet, i alla fall i någon mån, kan se till att pengarna inte används för att fylla tomrummet efter skattesänkningar eller den formen av politik. I så fall riskerar storstadssatsningen att i stället för att hjälpa utsatta stadsdelar i Stockholms kommun användas för att sänka skatten på Östermalm och i andra, betydligt mer välbärgade delar. Jag vill tacka statsrådet för en bra debatt, och jag hoppas att vi återkommer efter att revisionen har skett.
Fru talman! Jag tror att jag och Anders Ygeman är överens om att när man sparar i de generella systemen är det alltid de människor som är i störst behov av de generella systemen som far mest illa. Det finns alltid de som klarar sig utan de generella lösningarna eller den generella välfärden. Därför är det bekymmersamt när man sparar just där; det minskar förtroendet och minskar möjligheterna att arbeta mot segregation och för ett mer jämlikt samhälle. Pengarna i avtalet betalas ut i omgångar. Förutsättningen för att få del av de pengar som ska betalas ut är att man redovisar hur tidigare pengar har använts. Vi följer självfallet mycket noga hur kommunerna nu efterlever de avtal som vi har ingått. Återigen, eftersom det här är ett frivilligt samarbete, är det viktigt att understryka att det är på frivillig basis man går in i det. Det är självklart att många andra kommuner runtom i vårt land gärna, med nöje, glöd och entusiasm skulle vilja gå in i ett liknande samarbete. Det förpliktigar att gå in i dessa avtal, och vi är måna om att de ingångna avtalen följs noga.

Fru talman! Karin Svensson Smith har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att beskatta förbränning av avfall samt vilka initiativ som jag avser att vidta för att Sverige ska klara förslagen till nya avfallsförbränningsdirektiv inom EU. Skattefrågorna ligger inom finansministerns ansvarsområde. Jag har därför samrått med honom i den aktuella frågan. Inom EU har alla medlemsstater enats om en hierarki för hur avfall ska omhändertas. I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas och avfallet ska innehålla så lite farliga ämnen som möjligt. Det avfall som uppstår ska återanvändas eller återvinnas genom t.ex. materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning. I sista hand ska avfallet tas om hand på annat sätt, t.ex. genom deponering. Regeringen har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska deponeringen av avfall. Anledningen till detta är inte bara den negativa påverkan på människors hälsa och miljön som deponeringen av avfall kan leda till, utan också det faktum att avfallet i större utsträckning bör användas som en resurs. Det avfall som tidigare gick till deponering bör i stället kunna användas som nytt material i nya produkter, genom kompostering eller som bränsle för att producera energi. På så sätt kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle med hjälp av en effektiv resurshushållning och mindre användning av fossila ämnen. På sikt kommer detta att minska de negativa effekterna som bidrar till klimatförändringen. Förbränning av avfall är, som bekant, en vanlig behandlingsmetod i Sverige. Under 1998 gav metoden 7,1 terawattimme energi i form av el och värme. Förbränningen medför dock luftföroreningar och farligt avfall i form av aska och slagg som innehåller farliga ämnen. Därför införde vi i Sverige i mitten av 1980-talet dåtidens strängaste krav på förbränningsanläggningar. Askan och slaggen ska deponeras under säkra former, vilket i vissa fall innebär stabilisering med cement eller förglasning. Luftföroreningarna är dock inte nationsbundna utan gränsöverskridande. Sverige har därför deltagit aktivt i arbetet med det direktiv som nu håller på att beslutas för att skärpa kraven på samtliga förbränningsanläggningar inom EU. Detta direktiv kommer också att innebära att de svenska kraven skärps. Det kommer dock att dröja flera år innan direktivet träder i kraft. Naturligtvis måste den svenska lagstiftningen och de svenska anläggningarna anpassas fram till dess så att kraven kan följas. De berörda aktörerna är redan i dag medvetna om detta arbete, och jag är övertygad om att Sverige kommer att klara kraven i det kommande direktivet. Karin Svensson Smith undrar också om jag avser att ta initiativ till att införa en skatt på förbränning av avfall. Frågan var bl.a. uppe för diskussion i samband med att skatten på avfall som går till deponering infördes. Regeringen uttalade då i propositionen om lag om skatt på avfall att det inte fanns skäl att låta avfall som går till förbränningsanläggningar omfattas av skatt. Frågan kunde dock komma att behöva analyseras på nytt i framtiden om utvecklingen gick mot en omotiverad ökning av sådan förbränning. I nuläget är det för tidigt att bedöma vilka effekter som skatten på deponering av avfall har fått, och det är också för tidigt att redan nu bedöma behovet av att införa en skatt på förbränning av avfall. Mycket tyder emellertid på att åtgärderna som införts för att minska deponeringen av avfall i stor utsträckning har inneburit att kommunerna planerar för en utbyggnad av förbränningskapaciteten i landet. Utbyggnaden av andra metoder för omhändertagande såsom materialåtervinning och kompostering har dock inte varit lika omfattande. Jag anser att det är viktigt att få klarhet i denna fråga, och regeringen har därför beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka hur kommunerna planerar att omhänderta avfallet i framtiden samt undersöka om ytterligare åtgärder behövs för att öka materialåtervinning och kompostering. I uppdraget ingår att verket ska göra en preliminär bedömning av hur skatten på avfall har påverkat kommunernas planering. I samband med detta ska även frågan om hur kommunernas förbränning av avfall påverkats av avfallsskatten belysas.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min interpellation. I svaret refereras till den strategi EU enats om beträffande förhållningssätt till avfall. I första hand ska uppkomsten av avfall förhindras. I andra hand ska avfallet separeras och återanvändas. För att klara denna överordnade strategi bör inte andra former av avfallshantering premieras. Skattebefrielse för det avfall som går till förbränning minskar motiven för att den överordnade strategin ska kunna fullföljas. De svenska kommunerna planerar för ökad förbränningskapacitet. Ett trettiotal kommuner har sådana planer. I 20 av dessa förekommer ingen avfallsförbränning i dag. Som ministern nämner är planer för andra metoder av omhändertagande såsom materialåtervinning och kompostering inte lika omfattande. Tidigare planer, delvis finansierade av ekologiska omställningsbidrag eller energiomställningsdito, uppskjuts eller skrinläggs. I Södertälje finns det tveksamhet kring om ifall en långtgående separeringsanläggning kommer att löna sig när förbränning är gratis. I Växjö ersätts eventuellt den planerade rötgasanläggningen med transport till en förbränningsanläggning i Ljungby. I Helsingborg är biocellsprojekten i fara. Tyvärr finns det många fler exempel som jag skulle kunna räkna upp om tiden medgav det. Min poäng med nämnda exempel är att nuvarande skattesatser inte ger incitament till den teknikutveckling som borde vara ett led i uppfyllandet av regeringsdeklarationens ambition om att Sverige ska vara ett föredöme vad gäller ekologisk omställning. Det innebär också att vi riskerar att gå miste om export av miljöteknik som annars borde kunna vara en expanderande nisch för Sverige. Dessa framtida arbetstillfällen borde vara en naturlig konsekvens av att Sverige har en högkvalitativ teknikforskning och en industriell tradition. Ska dessa fördelar få genomslag krävs dock att miljörelateringen av vårt skattesystem inte är svagare hos oss jämfört med omvärlden. Snarare borde miljörelateringen i skattesystemet öka. Fru talman! Miljöministern säger att ett ekologiska hållbart samhälle kan uppnås med hjälp av en effektiv resurshushållning och mindre användning av fossila bränslen. Problemet är att avfallsförbränningen också omfattar fossila ämnen. Organiskt avfall ska komposteras eller rötas. Metaller och papper ska återanvändas. Vad återstår då? Jo, plaster i många olika former. Dessa har i princip alla ett fossilt ursprung. Alltså kan jag inte se att avfallsförbränningen platsar i ett långsiktigt hållbart samhälle. En annan aspekt på ett hållbart samhälle är kretsloppsbegreppet. Det är knappast möjligt i biologisk mening att hävda att kretsloppen sluts med hjälp av förbränningen. Avfallsförbränningen tränger undan en mer kretsloppsanpassad värmetillförsel. I Umeå minskar biobränsleanvändning för uppvärmning eftersom importerat avfall är en billigare energikälla. Mindre än hälften av träpelletsens produktionskapacitet på 1 miljon ton per år utnyttjas i dag. Miljöorganisationen Greenpeace förärade i går oss riksdagsledamöter en burk innehållande flygaska och slagg; restprodukter från avfallsförbränningen. Askan kan innehålla klorerade och bromerade dioxiner, klorfenoler, klorbensener, bensen, toluen, etylbensin, xylen, klorerade thiofener, PAH och andra gifter. Bruken ska inte öppnas! I interpellationssvaret står det att askan och slaggen deponeras under säkra former: stabilisering med cement eller förglasning. Jag skulle vilja veta var i Sverige detta förekommer. I Högdalen blandas askan med kalk, men den stabiliseras inte av det. Det enda exempel jag känner till där man verkligen har lyckats med en cementstabilisering är Wien. Å andra sidan får då askan och slaggen samma volym som det avfall som gett upphov till slaggen och askan. Var ska dessa nya avfallsberg placeras? Fru talman! Ett av de 15 miljökvalitetsmålen är giftfri miljö. Det innebär enligt riksdagsbeslutet att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och att ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna. Inte heller sett ur detta perspektiv platsar avfallsförbränningen.
Fru talman! Det var inte särskilt längesedan som vi här i kammaren fattade beslut om skatten på avfall. Vi var några då som sade att vi inte förstod varför man lade en skatt på deponering men inte på förbränning. I den debatten hänvisades från flera håll till effektiv rening som förekommer - sade man då - i de flesta sopförbränningsanläggningar. Nu har vi sett att de farhågor som vi - vi var inte många, men det var några stycken - uttryckte för att sopförbränningen skulle komma att öka och för att tillståndet inte var så bra som det sades i debatten. Nu har det kommit flera rapporter, och den rapport som nu kommit från Greenpeace är direkt alarmerande. För inte så längesedan kom det också andra rapporter som visade att det i röken och ännu mer i askan förekommer höga halter av gifter. Vi protesterade i den debatten mot det här synsättet. Tyvärr har vi fått rätt. Mot bakgrund av rapporterna menar vi att åtgärder måste vidtas. Vilka är dessa åtgärder? Ska miljöministerns svar tolkas på det sättet att vi ska vänta tills det kommer nya direktiv från EU och anpassa oss till dem? Är det så vi ska tolka svaret? Eller är miljöministern beredd att vidta åtgärder? Det är också talande att Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern, som tillsammans med Socialdemokraterna har orsakat utbyggnaden av sopförbränningen, inte deltar i den här debatten, en debatt som är en mycket angelägen miljödebatt. Min fråga är alltså: Kommer några åtgärder att nu vidtas mot bakgrund av de senaste rapporterna?
Fru talman! Jag tycker att Karin Svensson Smith mycket mer vältaligt än jag förmådde har beskrivit den oro som vi måste känna när vi ser den snabba expansionen av sopförbränningen. Det är i sig ett motiv för det uppdrag som vi har lämnat till Naturvårdsverket alldeles i dagarna. Jag ser det uppdraget - som dessutom kommer att redovisas väldigt snabbt - som ett sätt att få ett bra, stabilt och sakligt underlag för att fundera över hur vi sedan ska gå vidare med eventuellt ytterligare åtgärder. Det är egentligen ett svar till Harald Nordlund som jag i och för sig tycker lite väl uppskruvat beskrev dessa problem. Det är ju inget nytt att det förekommer den här typen av utsläpp. Jag tror att vi har dem ganska väl under kontroll. Vi vet vad som händer. Detta med askan är inte heller något nytt. Också i det fallet har vi en ganska bra kontroll. Som jag nämnde i mitt interpellationssvar har vi redan sedan mitten av 80-talet ganska tuffa regler när det gäller den här förbränningen. Vi har försökt att driva på för ännu tuffare regler i det EU-direktiv som vi väntar på. Självfallet kommer den svenska anpassningen till EU-direktiven att ske, inte dagen innan direktivet träder i kraft utan det sker en anpassning undan för undan. Jag är beredd att vidta olika typer av åtgärder, men jag vill inte i dag konkret säga exakt vad det kan vara för någonting. Det får det uppdrag som vi har lämnat till Naturvårdsverket att visa. Det kommer att ge oss bra besked om hur man kan bedöma utvecklingen i framtiden. När det gäller Greenpeace aktion kan den kanske vara en tankeväckare. Samtidigt tycker jag att det är lite fantasilöst - efter att jag har mottagit tegelstenar från Örnsköldsvik under hela vintern - att Greenpeace inte kunde hitta på något annat sätt än att skicka burkar.
Fru talman! Trots mina kritiska frågor till miljöministern är det Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det rödgröna regeringssamarbete som nu råder har goda förutsättningar för att ta itu med de avgörande miljöproblemen och fasa in utvecklingen inom de ekologiska hållbarhetskriterierna. Sverige har en hög svansföring i de internationella miljöförhandlingarna. Med en framstående forskning i ryggen kan Sverige med auktoritet verka för nödvändiga försurningsdirektiv, klimatprotokoll etc. Det goda miljöryktet i internationella sammanhang naggas dock rejält i kanten om Sverige blir föremål för miljödumpning genom att ta emot avfall från länder där befolkningen skyggar för avfallshanteringens konsekvenser. Enligt riksdagens utredningstjänst importerade Sverige 180 000 ton avfall 1998. 1999 var siffran sannolikt ännu högre. För att citera Hans Nordström, fjärrvärmechef på Uppsala Energi: "Nu är det precis knökfullt i våra pannor. Vi kan inte ta emot mer." Därför är det avfallsminimering och återvinning som är de strategiskt bästa metoderna. Flera undersökningar från bl.a. Naturvårdsverket har visat att återvunnet avfall sliter mindre på miljön jämfört med jungfruligt material. Att låta avfallsskatten omfatta både det som går till deponi och det som bränns skulle underlätta för uppfyllande av miljömålen. Är miljöministern beredd att ta upp avfallsskatten inom ramen för skatteväxlingssamtalen? Den är en fråga som jag har. Endast 18 av de 21 anläggningarna klarar i dag de EU-krav som ska vara uppfyllda om fem år. De här kraven kanske klaras genom en ombyggnad, men frågan är om inte investeringsmedlen skulle kunna göra större miljönytta i rökgasanläggningar eller i annan modern avfallsteknik. Också det är en fråga som jag vill ställa. Man kan dessutom undra om vare sig Sveriges eller EU:s normer för luftutsläpp är tillfyllest. Avfallsförbränningen i Sverige uppmärksammades i slutet på 1980-talet, när höga dioxinhalter i bröstmjölk kunde härledas till avfallsförbränningen. Det påstås att teknikförbränningen har minskat dessa luftföroreningar, men det innebär att dioxinerna i stället återfinns i askan. Minst 250 hälsofarliga ämnen har identifierats i röken från avfallsanläggningarna. Ändå är inte mer än Vilka hälsokonsekvenser har de ämnen som vi inte känner till? Försiktighetsprincipen talar för ett annat förhållningssätt till avfallshanteringen. Fru talman! Jag är dock väldigt tacksam över att miljöministern har sett till att Naturvårdsverket nu ska utreda den här frågan. Jag hoppas att vi inte behöver vänta alltför länge på ett resultat av de utredningarna. Många kommuner är tveksamma om vilka investeringar som är kloka ur framtidssynpunkt, och det är rimligt att vi ger dem klara signaler om vad som passar eller inte passar i ett hållbart samhälle?
Fru talman! Svaret blev att några omedelbara åtgärder inte kommer att vidtas. Från bl.a. Folkpartiets sida har ansetts att sopförbränningen bör beläggas med samma skatt som deponeringen. Vi skulle välkomna ett omgående förslag om att sopförbränning nu beläggs med en sådan skatt. Fru talman! Jag vill upprepa Greenpeace fråga: Är det miljöministerns mening att förbränning av blandat avfall är förenlig med ett hållbart samhälle.
Fru talman! Det uppdrag till Naturvårdsverket som jag har informerat er om handlar bl.a. om att undersöka vilka konsekvenser som det de facto får att avfallsförbränning beskattas t.ex. i Danmark och Norge men inte i Sverige och vilken konkurrens som förbränning av avfall kan ge i förhållande till annan användning av avfallet, som t.ex. produktion av biogas. Det uppdraget ska redovisas till mig om ungefär fem sex veckor, och det innebär att vi nu ganska snabbt kommer att få underlag för att ta ställning. Det är klart att det underlag som vi får också kommer att hjälpa oss att se om vi ska införa en skatt på förbränning. Jag är inte säker på att det i så fall handlar om en skatt som ska vara exakt lika stor som deponiskatten, men vi får ett bättre underlag än vad vi har för närvarande. Det har trots allt inte hänt särskilt mycket i praktiken sedan riksdagen fattade det beslut som vi nu diskuterar. Vi har vidare naturligtvis inte ännu levt upp till de EU-regler som införs om fem år och som Karin Svensson Smith pekar på, men det är inte någon större poäng med att i internationell miljöpolitik ställa upp mål för vad vi ska nå om fem år som vi redan i dag har uppnått. Poängen är naturligtvis att ställa upp mål som tvingar oss att genomföra åtgärder som innebär att vi skärper oss i miljöpolitiken. Det här tvingar oss till en skärpning i Sverige, och det tvingar många andra länder i Europa att skärpa sig ännu mer. Därigenom är det ett bra exempel på vikten av att föra en bra miljöpolitik i internationella sammanhang, inte minst inom EU.
Fru talman! Jag tackar för det svaret, men jag fick inget besked i frågan om var i Sverige inglasning och cementbeläggning av askan förekommer. Jag skulle gärna vilja veta det eller om det bara finns planer på att sådant ska ske. När det sedan gäller internationella konventioner delar jag givetvis miljöministerns syn att det inte är någon mening i att ställa upp krav som alla redan uppfyller, men frågan är om de stora investeringar som behövs för att anpassa de 18 av 21 anläggningar som inte klarar kraven gör bäst nytta på detta sätt. Är det inte så att andra tekniker, t.ex. rökgasanläggningar e.d., mera långsiktigt kan anpassa avfallshanteringen till de miljömål som vi ställer upp? Ett problem med att man måste utreda vidare - jag har viss respekt för att man ska veta vad man gör innan man fattar beslut - är att skattesamtalen pågår nu och att Skatteväxlingsgruppen ska vara färdig med sitt förslag till budgeten i höst. Såvitt jag har förstått dess uppdrag rätt ska den gå igenom de skatter som kan vara aktuella för att underlätta för miljöanpassning och se vilka andra skatter som behöver reduceras i stället. Jag tycker att det är väldigt synd om inte avfallsskatten finns med i de samtalen. Jag undrar om miljöministern har för avsikt att utöva påverkan för att detta ska bli en av de frågor som ska hanteras.

Fru talman! Rosita Runegrund har frågat om jag på ett kraftfullt sätt kommer att arbeta för att tydliggöra vikten av att frågan om dumpning av sopor och oljerester får en snabb och enhetlig europeisk lösning, så att våra hav och kustremsor får ett mer förebyggande skydd. Vidare har Rosita Runegrund frågat om jag kommer att lyfta fram frågan om nedskräpning så att kommunerna kan känna stöd och engagemang så som det fungerade under världsutställningen 1998. Slutligen har Rosita Runegrund frågat om jag kommer att arbeta fram en permanent lösning av strandstädning längs våra kustremsor så att kommunerna kan känna en ekonomisk lättnad inför kommande städperioder. Jag har nyligen svarat på två riksdagsfrågor kring de problem som Rosita Runegrund nu tar upp Låt mig först säga att nedskräpningen av våra kustremsor, bl.a. längs Bohuskusten, är ett angeläget problem som måste uppmärksammas och åtgärdas. Skräpet är ett tråkigt inslag i våra kustlandskap. Som sommarbohuslänning har jag många gånger upprörts över hur det ibland kan se ut på de vackra stränderna i Bohuslän. Dessutom ställer det till med problem för miljön och djurlivet och ibland också för människor, inte minst barn. Problemet med nedskräpningen måste åtgärdas på flera plan. Den viktigaste långsiktiga åtgärden är att förhindra dumpning av avfall till havs. Detta problem måste lösas genom internationella överenskommelser. Här spelar de globala och regionala marina konventionerna en viktig roll. Sverige deltar aktivt i den globala Londonkonventionen. På regional nivå deltar vi i arbeten inom Nordsjökonferensen, OSPAR konventionen och HELCOM. Självklart är även arbetet inom EU viktigt. Inom ramen för Londonkonventionen har ett nytt protokoll förhandlats fram. Protokollet innebär en betydlig skärpning av de nuvarande internationella reglerna för dumpning av avfall. Sverige spelade en aktiv roll i förhandlingen om detta. Den svenska ratifikationsprocessen vad gäller protokollet pågår. Den 22 mars i år lade regeringen fram en proposition där det bl.a. föreslås ett godkännande av det nya protokollet till Londonkonventionen (prop. Vid OSPAR-kommissionens ministermöte i Portugal i juli 1998 tog Sverige initiativ till att ministerdeklarationen skulle innehålla uttalande för att bättre hantera föroreningar från sjöfarten, bl.a. nedskräpning till havs. Mötet hölls vid samma tid som världsutställningen i Lissabon pågick. I en av OSPAR:s arbetsgrupper arbetas nu fram ett program för att behandla problemet med nedskräpning av kustområdena. Sverige leder detta arbete. Under ett tvåårigt pilotprojekt kommer programmet att vara inriktat på övervakning och analys av hur olika aktiviteter som sjöfart, offshoreverksamhet och orenade avlopp bidrar till problemet. Detta är sedan tänkt att utgöra underlag för vidare aktiviteter. Informationskampanjer i form av samarbete mellan OSPAR-länderna bör vara en viktig del av dessa aktiviteter. Detta är något som Sverige verkar för. Pilotprojektet kommer även att ligga till grund för ställningstaganden vid Nordsjökonferensens ministermöte år 2002 samt OSPAR-kommissionens ministermöte 2003. Inom ramen för HELCOM har den s.k. Östersjöstrategin arbetats fram. Den innehåller bl.a. krav på ilandlämning av avfall samt utbyggnad av mottagningsanläggningar för avfall i hamnarna. Arbete pågår för närvarande med att införliva Östersjöstrategin i svensk lagstiftning. Avsikten med Östersjöstrategin är just att minska problemen med dumpning av avfall till havs. Inom EU pågår dessutom förhandlingar om ett direktiv om mottagningsanläggningar för avfall från fartyg. Förhandlingarna befinner sig nu i ett slutskede. Förslaget till direktiv innehåller krav i linje med dem i Östersjöstrategin. Förutom detta långsiktiga förhandlingsarbete är det viktigt att så mycket avfall och skräp som möjligt kan samlas in längs kusterna. Det är givetvis önskvärt att en långsiktig lösning också för insamlingen kan tas fram. Det är kommunerna som har det huvudsakliga ansvaret för renhållningen. När det gäller frågan om att säkerställa strandstädningen som en permanent verksamhet är detta därför främst en uppgift för kommunerna. Dock måste möjligheter till kompletterande långsiktiga lösningar för insamlingen av skräpet undersökas. En möjlighet som jag vill peka på är regeringens förslag till s.k. aktivitetsgaranti, som lades fram i årets ekonomiska vårproposition och som också föreslås i propositionen Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt, som regeringen lämnade till riksdagen den 28 mars i år. Enligt den sistnämnda propositionen ska personer som är 20 år eller äldre och som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen och som är eller löper risk att bli långtidsinskrivna kunna erbjudas åtgärden. Åtgärden ska stärka den arbetssökandes möjlighet att erhålla reguljär anställning. Aktivitetsgarantin föreslås träda i kraft den 1 augusti 2000. Låt mig slutligen konstatera att regeringen lägger stor vikt vid det långsiktiga arbetet med att minska avfallsproblemet. Jag är övertygad om att de åtgärder som nu vidtas inom ramen för det internationella marina samarbetet på sikt kommer att leda till mindre skräp längs kusterna.
Fru talman! Tack för svaret. Miljöministern säger att han tidigare har svarat på en fråga, och frågan ställdes av mig. Jag kan se att en stor del av svaret på frågan sammanfaller med svaret på interpellationen. Miljöministern säger också i sitt svar att nedskräpning är ett angeläget problem som måste uppmärksammas och åtgärdas. Vi vet att Bohuskusten är utsatt för havsströmmar från Nordsjön som gör att Bohuskusten per meter har väsentligt mycket mer skräp än vad andra regioner har. Jag är en av alla dem som har uppmärksammat problemet. Som ministern sade ser han själv detta på sommaren som s.k. badgäst. Jag ser att ministern har en stor möjlighet att åtgärda problemet både nationellt och internationellt. Jag har ingenting att invända mot de långsiktiga åtgärderna - där tror jag att Sverige spelar en mycket viktig roll - även om jag i ministerns svar inte kan finna någonting som visar på kraftfulla åtgärder. Enligt uppgift tar det kanske tio år innan man ser resultat. Det är så oerhört mycket skräp som ligger på bottnarna och trycks upp av vågorna. Det är i de nationella åtgärderna som ministern enligt min mening har misslyckats. Lyssnar man på de kommunala företrädarna och de människor som på olika sätt är engagerade i frågan både kommunalt och regionalt vill man ha en nationell lösning på en nedsmutsning som man kommunalt inte kan hejda eller påverka. Går staten in aktivt får problematiken givetvis också en annan auktoritet. Det gäller här hemma, där insatserna ser olika ut, men också ute i Europa. Det skulle visa att den svenska regeringen tar frågan om nedskräpning på allvar. Bohuskusten är som vi vet ett väl skyddat område enligt naturresurslagen. Ansvaret från staten bör manifesteras även när det gäller utgifter för städningen. Regeringen har på ett mycket föredömligt sätt i den senaste budgeten anslagit medel till kalkning, som ju också är ett sätt att minimera den negativa påverkan på miljön som luftföroreningar i Europa orsakar. Det gäller då i synnerhet våra skogar och vattendrag. Där är Västsverige speciellt utsatt. Den nedsmutsning som syns längs våra kuster borde ha samma dignitet. Sammanfattningsvis: Staten ger kalkningsbidrag för att neutralisera surt nedfall från andra länder. Staten tar vissa oljesaneringskostnader. Vägverket tar ansvaret för städning tio meter från vägrenen efter större vägar m.m. Principen finns ju inom andra områden. Jag vill faktiskt påstå att det är viljan som saknas. Det är mycket glädjande att ministern öppnar för en långsiktig lösning när det gäller insamling av skräpet. Där vill jag veta mer vad ministern ämnar att göra. Aktivitetsgarantin, som ministern tar upp som en lösning i svaret, är en mycket kortsiktig lösning. En aktivitetsgaranti är menad för personer som har varit arbetslösa under mycket lång tid. Aktivitetsgarantin är till för att stärka deras möjligheter att få arbete på den reguljära marknaden. Visst skulle det förbättra för dem som i dag har åtgärder i form av arbetspraktik som varar i sex månader. Men aktivitetsgarantin är absolut inte någon långsiktig lösning på problemet med strandstädningen. Jag avser att återkomma.
Fru talman! Rosita Runegrund påpekar att hon har fått ungefär samma svar på sina frågor. Det är klart att samma fråga kan ge samma svar ibland om svaret är riktigt, och det tror jag att det är i det här sammanhanget. Vi vill arbeta förebyggande internationellt. Jag lovar att det är kraftfulla åtgärder i det sammanhanget. Det här är naturligtvis det viktigaste på lång sikt. Vi vill också vara konstruktiva för att hitta lösningar på problemet med strandstädningen. Jag tror inte att man ska slå undan aktivitetsstödet så lättvindigt som jag tyckte att Rosita Runegrund gjorde. Tidigare har liknande stöd i andra sammanhang gett ganska positiva effekter både för naturvården och kulturvården. Jag tror att det kan vara en möjlighet att komma fram också lite mer långsiktigt. Sedan tror jag också att de olika organisationerna kan ha en viktig roll i det här arbetet. Jag träffade nyligen företrädare för kampanjen Håll Sverige rent. Vi diskuterade bl.a. den här typen av insatser. Det finns ett stort intresse för att medverka även från det hållet. Kommunerna har ett ansvar för renhållningen i den egna kommunen. Jag inser att man här kan säga att nedskräpningen inte orsakas i kommunen och att någon annan därför ska ta ansvaret. Så kan man naturligtvis också säga på väldigt många andra områden. Jag är i och för sig intresserad av att kunna föra en diskussion om en förändring av ansvaret mellan kommunerna och staten i det här avseendet. Men jag är samtidigt rädd för att kommunernas ansvar minskas på en mängd olika områden. Jag är inte heller säker på att den parallell som Rosita Runegrund drog med en del andra statliga insatser, t.ex. för kalkning, är helt tillämplig här. Kalkningen är trots allt en betydligt bredare fråga och gäller betydligt större delar av landet än vad vi talar om här. Jag är öppen för en diskussion. Jag kommer naturligtvis att följa utvecklingen nu i sommar, se hur det ser ut och se om det kommer fram konstruktiva inslag i debatten. Vi har tidigare kommit fram till att staten inte ska ta på sig detta som sitt ansvar. Det har gällt under lång tid. Innan man ändrar det ställningstagandet får man nog tänka igenom det ganska ordentligt.
Fru talman! Jag tar inte lättvindigt på aktivitetsgarantin. Jag kom i tidsnöd och fick inte tid att fortsätta att utveckla resonemanget. Jag vet att det är bra. Jag har varit i kontakt med arbetsförmedlingarna. Det blir detta som man kommer att använda. De människor som kommer i åtnjutande av aktivitetsgarantin får därmed mer drägliga förhållanden. Det gläder mig att miljöministern funderar vidare på frågan. Jag trodde att miljöministern mellan frågan och interpellationen kanske hade tänkt ett varv extra så att jag skulle få lite annorlunda svar. Kommunerna tar ansvar, och de är beredda att ta ansvar tillsammans med regionen, och i så fall i kontakt i staten. Det gäller de statliga medlen, dvs. pengar. Att kommunerna tar ett ansvar är jag helt förvissad om. Fanns medel avsatta i statsbudgeten för de mest utsatta kommunerna skulle man t.ex. förslagsvis kunna lägga ut arbeten på entreprenad. En kommun av Strömstads storlek skulle t.ex. kunna ha två personer sysselsatta hela året och inte som i dag i sexmånadersintervaller, som arbetspraktik faktiskt innebär. Då fanns också friheten att kunna använda också ideella föreningar som man vill. Jag tror att det är nödvändigt att staten tar det övergripande ansvaret. Jag tycker mig ändå höra av miljöministern att det går att diskutera frågan, och det tycker jag är bra. Jag hoppas att man komma till en bra diskussion mellan regionen Västra Götaland och miljöministern. Den städning av skräp som kommuninnevånarna medverkar till, och alla andra som semestrar i Bohuslän från hela norra Europa, och också ministern, gör man helt utan problem. Det som vi pratar om är de stora arealer som används av turister och sommarboende, där man kan se att det är skräp som kommer utifrån Europa. Det här med all plast, oljan och allting måste åtgärdas. Jag tackar ministern för svaret som jag har fått och hoppas på en fortsatt diskussion.

Fru talman! Åke Sandström har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att en höjning av skrotningspremien för bilar ska kunna genomföras. Den 23 juni 1999 uppdrog regeringen åt Ekonomistyrningsverket att belysa hur den statliga bilskrotningsfonden kan fungera i framtiden med anledning av att producentansvaret för bilar infördes 1998. I uppdraget ingick att föreslå eventuella ändringar avseende premie och avgiftsnivåer med beaktande av premiens funktion som incitament att lämna in uttjänta bilar. Uppdraget har redovisats. ESV föreslår bl.a. att skrotningspremien ska höjas från nuvarande 500 kr till 700 kr för bilar som omfattas av producentansvaret. För övriga bilar, dvs. bilar som registrerats tidigare än 1998 eller privatimporterats, föreslår verket att premien höjs till 1 200 kr. I dessa 1 200 kr ingår en ersättning för skrotningen med 500 kr. ESV varnar i sin rapport för tillfälliga chockhöjningar av premien. En studie i Norge visar att tillfälliga chockhöjningar inte leder till en ökad utskrotning på sikt. Därutöver leder sådana höjningar till en ojämn belastning på bilskrotarna, vilket riskerar att leda till minskad miljöhänsyn. Utöver uppdraget till ESV gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av bilskrotningslagstiftningen mot bakgrund av förordningen om producentansvar för bilar och ett kommande EG direktiv om uttjänta bilar. Naturvårdsverket har redovisat uppdraget och föreslår bl.a. en skärpning av reglerna för auktorisation av bilskrotare. Både förslagen från ESV och förslagen från Naturvårdsverket har remissbehandlats. Ärendena bereds för närvarande i Regeringskansliet. Vissa förslag kan kräva riksdagsbeslut eller notifiering till EU, om regeringen väljer att följa myndigheternas förslag. Huvuddelen av förslagen kommer därför att hanteras i ett sammanhang i samband med att det kommande EG-direktivet ska införlivas i svensk rätt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition under hösten år 2000.
Fru talman! Tack för svaret. Måhända kan någon tycka att detta inte är en så stor miljöfråga, med tanke på vad som diskuterats tidigare här i kammaren, men jag tycker faktiskt det. Det är också en fråga som går att påverka ganska radikalt med politiska styrmedel och regler. I svaret hänvisas till Ekonomistyrningsverket. Men det kan väl inte vara så att det är verket som står för regeringens miljöpolitiska ambitioner? Jag utgår ifrån att så inte är fallet. Jag får dock det intrycket när jag läser svaret. Någon ambitionsnivå finns inte angiven där. Svaret andas en passiv inställning. I vårt land har vi en av Europas äldsta bilparker, och vi är väl helt överens om att transportsektorn och bilarna står för en mycket stor del av utsläppen? En radikal höjning av skrotningspremien till exempelvis 5 000 kr skulle kunna få väldigt många av de gamla bilarna ur trafik. Beträffande de chockeffekter som anges i svaret tror jag mig veta att de är något överdrivna. Jag vet inte vilken referensram ESV har i fråga om andra länder. På Irland har man fått väldigt goda resultat av sådana här insatser. Man gick in och premierade bilar som var äldre än tio år. Självfallet måste man samtidigt som sådana beslut genomförs få ut budskapet på rätt sätt med information. Jag skulle också tro att Sverige har möjlighet att agera på egen hand innan direktiven ska införlivas. Min kompletterande fråga är om det stämmer. Miljöministern, kan vi hoppas på positiva signaler och kanske en högre ambitionsnivå från Miljödepartementet än från ESV? Kan vi räkna med tydliga och långsiktiga regler då vi så småningom får frågan på vårt bord till hösten?
Fru talman! Också jag har tagit del av svaret som ministern har lämnat, och jag tackar för det. Det fanns mycket positivt i svaret. Men jag håller inte med om allt som står där, t.ex. Ekonomistyrningsverkets utlåtande om en chockhöjning. Det påtalades ju också av Jag tycker att Vägtrafikbeskattningsutredningens förslag om en tillfällig höjning kan vara mera intressant. Under en period skulle man kunna bli av med x bilar som finns runt om i vårt land - inte minst de som står utmed våra vägar. Jag tänker delge ministern detta, och han ska också få en bild ur lokaltidningen hemma. Jag bor i Kronobergs län, precis utanför Lenhovda. Där har det de senaste tre månaderna funnits två övergivna bilar, som hamnade där en dag när vi hade snöoväder. Den ena bilen var från början i ganska gott skick, men om den andra kan man nog säga att den hade sett bättre dagar. Under tiden bilarna står övergivna händer saker med dem. Personer stannar, förmodligen nattetid, och plockar saker ur dem och slår sönder dem. På sista tiden har bilarna därför inte varit någon vacker syn. Den glädjande nyheten är att de blev borttransporterade i fredags eftermiddag. Det är positivt, men de hade då stått där i tre månader. Den ena bilen stod på en åker precis vid infarten till det samhälle där jag bor. För ungefär en månad sen kom jag körande en dag då solen sken. Då såg jag fyra småpojkar, ungefär mellan nio och tolv år. Tre av dem stod utanför och tittade, medan den fjärde var inne i bilen. Med tanke på vad som kan läcka ut från bilen och inte minst allt glaskross är detta väldigt farligt. Det gäller då främst för våra barn och ungdomar - de är mest intresserade av sådant här - men också för djur som kan komma i närheten. Därför är det viktigt att vi på något sätt får ekonomiska styrmedel, som jag tror kan påverka, så att vi får dessa bilar skrotade i stället för att de står övergivna bl.a. längs våra vägar. Ägarna till dessa bilar har säkert, var och en på sitt sätt, giltiga skäl - säkert ekonomiska - för att inte ta hand om sina bilar, vilket de i och för sig har skyldighet att göra. Jag delar många av åsikterna som Åke Sandström framförde i sitt anförande. Jag hoppas att vi ska få en premie som stimulerar till ökad skrotning av dåliga bilar.
Fru talman! Vi talar om två olika ansatser. Åke Sandströms innebär att vi ska ge stora subventioner till ägare av äldre bilar för att de ska skrota bilarna tidigare än vad som annars skulle vara ekonomiskt rimligt från deras utgångspunkt. Vi skulle på det sättet få en snabbare utskrotning. I uppdraget till Ekonomistyrningsverket ingår inte att de ska stå för miljöambitionerna. De har gjort en teknisk genomgång av ett problem, och vi har formulerat utgångspunkterna för det problemet. Verket har sedan lämnat sina förslag, och jag har redovisat en del av Ekonomistyrningsverkets synpunkter. De ingår naturligtvis i underlaget när nu regeringen ska bedöma den här frågan för framtiden. Utöver det som jag redovisade i interpellationssvaret, kan man säga att det blir en väldigt dyr miljöpolitik om vi ska betala kanske uppemot 10 000 kr till ägare av gamla bilar för att de ska lockas att skrota bilarna. Beräkningar visar att om premien höjs till 8 000 kr så får man 125 000 extra utskrotade bilar. Det är i och för sig bra, men det kommer att kosta ungefär 2,1 miljarder kronor. Det är nog väldigt svårt att "räkna hem" en sådan satsning. Sedan är frågan varifrån pengarna ska tas. Vi vet hur trångt det är om utrymme i statsbudgeten. Om kostnaderna ska läggas på som avgifter, på samma sätt som vi i dag finansierar premien, kommer det att innebära en ordentlig höjning av priset på nya bilar. Det kommer i sig att motverka att man köper nya, och i regel då också miljövänligare, bilar. De här olika synpunkterna och faktumen som jag och Åke Sandström har refererat kommer naturligtvis att ingå nu i regeringens bedömning inför det förslag som vi kommer att lägga fram. Jag håller naturligtvis med Carina Adolfsson om att det är en styggelse att det finns en massa bilar som är gamla och uttjänta - och ibland är de inte ens gamla och uttjänta - som står på olika ställen i naturen. Jag har stött på tecken på att detta ökar. Det blir mer och mer vanligt att man dumpar bilar i naturen. Först och främst måste man slå fast att detta inte är i överensstämmelse med lagstiftningen. Man får inte ställa en bil var som helst. Däremot kan vi säga att vi har ett ansvar för att se till att det inte kommer att kosta någonting att skrota en bil. Det är just det som det uppdrag som jag har talat om gäller. Hur mycket krävs det i premie för skrotning så att man inte ska behöva betala någonting själv när man skrotar bilen? Det kan vara en rimlig stimulans. Där visar det sig att det kommer att behövas en viss höjning framöver. Men om Carina Adolfsson menar att vi ska betala uppemot 6 000-10 000 kr för att folk inte ska dumpa bilar i naturen så blir jag väldigt tveksam. Då skulle vi nämligen näst intill acceptera att folk fick göra vad som helst med bilarna, ställa dem var som helst och låta dem bli stående var som helst. Det vore inte rätt typ av signal, tycker jag.
Fru talman! Låt oss inte se allt i svart eller vitt, miljöministern! Jag tror att det finns en skala däremellan. Jag ska inte hänga upp mig på huruvida vi nu kallar det för premier eller subventioner. Det här är faktiskt ett problem. Jag fick inte det bekräftat, men jag utgår från att vi har samma syn på det. Innan jag kom hit till riksdagen hade jag under flera år kört mer än 5 000 mil per år, och upplevt mycket klart hur de gamla diesel och bensinmotorerna, som kan vara mer än 20 år gamla, inte alls uppfyller rimliga krav på utsläpp. Detta är alltså ett klart miljöproblem när det gäller utsläppen. Carina har beskrivit hur miljöproblemen också kan verka som nedskräpning i naturen. Det är det andra. Jag har också respekt för kostnader. Jag deltar ju inte i några skattesamtal, och jag hade fått uppfattningen att de avsomnade skattesamtalen också var avslutade. Men vi hörde ju här i kammaren tidigare att någon hänvisade till skattesamtalen. Kanske är det här en möjlighet att fundera över? Det är bara ett litet råd. Fundera över de stora pengar som har avsatts till avsättning av skogsmark! Det är enormt stora avsättningar som har gjorts av sådan mark. Fundera över om man kanske ändå kunde bromsa den takten lite och möjligen få in några pengar på det här kontot. Jag vet att det är två vitt skilda miljöområden som vi resonerar om, men jag har hyggligt god insikt i sektorn och vet att man kanske ändå kan ställa frågan. Som sagt: Visst är detta ett miljöproblem, och visst kan vi hoppas på lite större ambitioner än dem som vi har kunnat läsa om i svaret. Låt oss se en möjlighet att höja premien en bit på väg. Vi kan kanske enas om en långsiktig inriktning på att höja den etappvis. Det har man gjort i något annat land. Tack!
Fru talman! Nej, jag menar inte att vi på något sätt ska betala bilarna som är dumpade i naturen. Jag tror att en hel del av de bilar som vi mer och mer ser övergivna längs med våra vägar inte beror på att man har dumpat dem, utan jag tror snarare att man har kört av vägen eller att något har hänt. Man ser sedan inte att det finns något större ekonomiskt värde i att lägga pengar på att få hem sin bil och ta hand om den på det sätt som man borde göra. Jag tror att det mer är detta som styr människorna. Därför tror jag på en tillfällig höjning av premien. Jag tror inte att man ska införa en hög premie långsiktigt, utan att man kör det hela som en kampanj under exempelvis sex eller nio månader, vilket förslaget i Vägtrafikbeskattningsutredningen innebär om jag kommer ihåg rätt. Jag tror att det är bra för miljön om vi kan få färre bilar som inte har avgasrening. Om jag kommer ihåg rätt har vi i dag 1,8 miljoner bilar i landet som inte har avgasrening. Det tycker jag är ett problem för miljön. Därför tycker jag att det skulle vara positivt att nu, när det går bra för Sverige, genomföra en sådan här kampanj för att få undan ett visst antal av de här bilarna. Nu har ju människorna kanske lite mer ekonomiskt utrymme för att göra en investering i en bättre bil.
Fru talman! Åke Sandström och, för den delen, också Carina Adolfsson och jag kan glädja oss åt att vi har rättat till den svenska ekonomin, så att det nu går bra. Det gör att nybilsförsäljningen nu ökar ordentligt, vilket också, men kanske med lite fördröjning, kommer att innebära att utfasningen av gamla bilar också kommer att ta fart. Detta sker genom att människor får högre inkomster, ser lite mer positivt på framtiden och vågar investera i en ny bil. De bedömningar som finns visar att de äldre bilarna som tillkom före katalysatortiden kommer att försvinna ganska snabbt. Det blir en minskning med 75 % fram till 2010, spår Naturvårdsverket i en bedömning som man har gjort. Låt mig sedan säga och göra klart att det inte kommer att bli aktuellt att använda anslagen till inköp av skogar för att finansiera den här typen av åtgärder.

Fru talman! Johnny Gylling har frågat mig om jag kommer att verka för en lättnad av importreglerna för fordon av årsmodell 1989-1992 och om hur jag ska få bilentusiasterna i Sverige att ta miljöfrågorna på allvar när deras bilintresse motarbetas av svenska myndigheter. I ett frågesvar till interpellanten har jag redogjort för bakgrunden till Sveriges restriktiva hållning till import av bilar av dessa årsmodeller från övriga medlemsländer inom EU och uttalat att det inte var läge att ändra den. Skälet är att våra utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar i så fall ökar. I Sverige var modern avgasrening obligatorisk för bilar av dessa årsmodeller, men inte inom EU för de här årgångarna. I detta sammanhang vill jag framhålla att regeringen redan har underlättat importen av entusiastfordon genom att tillåta import av bilar av 1988 års modell eller äldre. Det är uppenbart att det beslutet har medfört en ökad import av bruksbilar utan modern avgasrening, men dessa bruksbilar är utsläppsmässigt jämförbara med svenska bilar av samma årsmodell. Jag delar interpellantens bedömning att rena hobbyfordon är en marginell fråga ur miljösynvinkel. Men det är inte det som är problemet, utan det är i stället: Var går gränsen mellan bruksfordon och entusiastfordon? Det som avgör synen på importen av bilar av 1989-1992 års modeller från andra EU länder är att den huvudsakligen består just av bruksbilar. Bilar av dessa årsmodeller körs i genomsnitt 1 100 mil per år och svarar alltså för en betydande andel av personbilarnas sammanlagda körsträcka. I många fall är det dessutom bilar som har en lång kvarvarande körsträcka innan de skrotas. Eftersom importen av såväl 1993 som 1988 års modeller är stor torde även importen av bilar av årsmodellerna 1989 1992 bli betydande om importreglerna lättas upp. Personbilarna svarar i dag för omkring 20 % av de nationella utsläppen av såväl kväveoxider som kolväten. Bilar utan modern avgasrening svarar för en femtedel av personbilarnas sammanlagda körsträcka, men är helt dominerande vad gäller personbilarnas utsläpp. De står för drygt två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, nästan tre fjärdedelar av kolväteutsläppen och hälften av partikelutsläppen. Merparten av dessa utsläpp kommer dessutom från bilar med bra körbarhet, dvs. i allmänhet de yngsta bilarna utan katalysator. Utsläppen av koldioxid påverkas inte av avgasreningsutrustningen. Det är körsträckan och bränsleförbrukningen som avgör utsläppens storlek. I det fallet är äldre bilar därmed totalt sett ett mindre problem än nyare. Sverige har internationellt åtagit sig att minska utsläppen av luftföroreningar. Genom exempelvis Göteborgsprotokollet har vi bundit oss att ytterligare minska kväveoxidutsläppen. För att infria detta och andra åtaganden arbetar regeringen nu med att minska utsläppen från samtliga källor av betydelse. Även små och medelstora källor kommer att beröras. Till dessa hör gräsklippare och andra arbetsmaskiner. En omfattande nyrekrytering av bilar med god körbarhet men utan modern avgasrening till den svenska bilparken kan äventyra möjligheterna att infria dessa åtaganden. Mot den bakgrunden är det inte motiverat att ändra den svenska inställningen till import av bilar av årsmodellerna 1989-1992 utan modern avgasrening. Vad gäller interpellantens andra delfråga - om svenska myndigheters inställning till bilentusiaster - vill jag framhålla att de regler som av den enskilde kan upplevas som en begränsning måste sättas in i sitt sammanhang. Reglerna har tillkommit med syftet att minska utsläppen av luftföroreningar, och hittills har detta arbete lyckats i så måtto att trafikens utsläpp av kväveoxider och kolväten nu minskar som resultat av de stränga avgaskraven.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Det känns bra att vi kan debattera någonting som handlar om entusiasm här i riksdagens kammare i dag. Det är inte alltid vi kan göra det. Jag har begärt den här debatten av flera orsaker. En orsak är att jag via ett enskilt fall har sett hur en av alla dessa bilentusiaster behandlats när han försökt importera och registrera en väldigt speciell bil här i Sverige. Ett annat skäl är att jag faktiskt är bekymrad över hur regering och riksdag ska få människor att ta utsläppsproblemen på allvar när vi själva ofta silar mygg och sväljer kameler, som jag tror ordspråket lyder. Jag vill ta upp ett exempel på det här. Jag är medveten om att ministern inte kan svara för enskilda händelser, och det begär jag inte heller. Men jag vill kort redogöra för det här fallet, och jag hoppas att ministern då bättre kan förstå mina frågor. En man importerar 1998 en begagnad Ferrari från då Ferrari fyllde 40 år. Detta exemplar lämnade fabriken i januari 1989, och därför klassar svenska myndigheter bilen som årsmodell 1989. Det innebär nya avgasreningskrav - katalysator måste finnas och bilen måste byggas om. Bilägaren vänder sig då till Naturvårdsverket för att få dispens. Men det beviljas ej eftersom Naturvårdsverket bestämt sig för att ha de här restriktiva kraven på årsmodellerna 1989-1992. Ferrarins ägare överklagar till länsrätten med hänvisning till Romfördragets artiklar 30 och 36 som handlar om att kvantitativa importrestriktioner ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna. Undantag kan göras om hänsyn måste tas till den allmänna moralen, allmän ordning eller säkerhet eller intresse att skydda människors eller djurs hälsa och liv m.m. Stockholms länsrätt har i april 1999 gett bilägaren rätt i sin överklagan. Han får registrera sin bil. Men vad händer då? Jo, Naturvårdsverket överklagar länsrättens beslut. Vi har alltså en statlig myndighet som, av påstådd miljöhänsyn, för en kamp mot import av bilar. Det är bara det att i detta enskilda fall skulle bilen kanske rulla 100 mil per år mellan bilutställningar. För över hundratusen, kanske flera hundra tusen, människor i Sverige i dag är bilen inte bara ett fortskaffningsmedel utan också ett fritidsintresse. Man umgås i bilklubbar, man bygger om sina bilar, man vårdar dem och visar upp dem på utställningar. I detta finns ett kulturvärde och en social gemenskap som faktiskt betyder mycket för samhället. Vad skulle hända om man lättade upp de här importrestriktionerna? Skulle vi få en flod av äldre bilar utan modern avgasrening hit? Knappast. Årsmodellerna fram till 1992 blir ju äldre för varje år, och snart är det bara entusiastbilarna kvar. Ministern bekräftade ju i den förra debatten om skrotningspremier att detta är ett övergående problem. Enligt färsk statistik från riksdagens utredningstjänst körs åtta mil av tio med katalysatorbilar i vårt land i dag. År 1997 hade vi ca 50 % katalysatorbilar, och 1999 hade det ökat till ca 65 %. Jag tror att ett sätt att bli av med många av miljöförstörarna bland de äldre bilarna är att höja skrotningspremien som debatterades alldeles nyss. Ett annat sätt är att informera om skillnaden i utsläpp mellan en äldre bil med dåligt inställd motor och samma bil med nyservad motor. Jag hävdar alltså att det inte är bilen som är problemet - det är bränslet, utsläppen och motorerna. Fru talman! Risken är alltså att de här bilentusiasterna inte lyssnar längre när vi presenterar miljömål och nollvisioner. Vi måste vara trovärdiga i miljöarbetet.
Fru talman! Ja, vi måste vara trovärdiga i miljöarbetet. Johnny Gylling sade att bilar med katalysatorer i dag svarar för ungefär 80 % av körsträckan. Det är säkert riktigt. Det stämmer i och för sig också med de uppgifter som jag lämnade i mitt interpellationssvar. Men problemet är, som jag sade förut, att de 20 % som inte har katalysator svarar för två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, tre fjärdedelar av kolväteutsläppen och ungefär hälften av partikelutsläppen. Det är det miljömässiga problemet. Man kan ju hoppas att man inte får mer än entusiastbilar in i Sverige om man släpper på restriktionerna, men vi vet ju, Johnny Gylling, att så blir inte fallet. Om vi ser på inköpen av bilar från åren före och åren efter den här perioden, kan man göra en bedömning som innebär att vi kommer att få ta emot 8 000-10 000 bilar om året från de här årgångarna. Det här klingar av så småningom, men det klingar av för långsamt för att vi ska kunna använda det som ett argument. Och innan det klingar av kommer vi att ha 40 000-50 000 bruksbilar av det här slaget. Bara en oerhört liten del av dem kommer självfallet att vara entusiastbilar. Jag kan mycket väl sätta mig in i hur man känner sig när man vill skaffa sig en raritetsbil från just de här årgångarna för att införliva i en samling. Jag hoppas verkligen att de som är aktiva i de här klubbarna också tänker på konsekvenserna om man skulle öppna inte bara för entusiastbilar utan även för andra bilar. Såvitt jag vet finns det ingen i dag som har något förslag eller några tankar på hur man ska avgränsa entusiastbilarna från vanliga bruksbilar. Jag kan ju, som jag nyligen sade, inte kommentera det här Ferrarifallet. Men låt mig ändå säga att jag har tagit det till mig. Kom ihåg det framöver! Jag tycker att det här är en lite knepig fråga. Ska man, för att göra det möjligt att köpa ett antal entusiastbilar - hur många vet jag inte, men det kan inte vara särskilt många i de här relativt nya årgångarna - öppna för att vi ska föra in 40 000 bilar av det här slaget i Sverige? Tyvärr kommer jag inte till någon annan slutsats än att vi inte kan öppna för detta. Däremot kan det möjligen bli aktuellt att öppna för den här importen längre in i framtiden när risken för att många av de här bilarna blir bruksbilar minskar. Då ökar ju sannolikheten för att det faktiskt är entusiastbilar. Det vill jag inte slå igen någon dörr för.
Fru talman! Då ska jag be att så småningom få lägga fram ett konkret förslag till ministern som skulle kunna öppna den här dörren på ett bra sätt. Ministern har ju antytt att han är villig att göra det i så fall. Jag vill absolut inte förringa problemen med utsläppen från bilarna. Jag vill tvärtom att vi ska sätta in åtgärder mot dem, men det ska vara på ett genomtänkt sätt. För att vi ska kunna det måste vi - när jag säger vi menar jag både myndigheter och politiker - vara trovärdiga i miljödebatten. Det är fel att tro att bilentusiasterna inte bryr sig om miljön. Jag läste t.ex. om Volvo-PV-klubben som håller på att skaffa fram katalysatorer till sina medlemmars gamla bilar och uppmuntrar dem att köpa dessa för miljöns skull. På en hemsida för privatimportörer kan man läsa följande: "Ingen är betjänt av att gamla Svedala översvämmas av vanskötta, mätarskruvade och slutkörda bilar med utsläppsnivåer som inte ens skulle godkännas på ett polskt kolkraftverk." Det finns alltså ett intresse även hos entusiasterna för att vi ska vårda miljön. Men man vill samtidigt vårda det kulturella intresse man har för sina bilar. Ministern delar ju min bedömning att rena hobbyfordon är en marginell fråga ur miljösynpunkt. Problemet är då att särskilja dessa från vanliga bruksfordon. Den bild som ministern har angett om hur många bilar som skulle kunna tänkas importeras om man helt lättade på reglerna kan jag inte riktigt dela. Jag har försökt att läsa statistik, jag har ringt och talat med människor som förmedlar import osv. Det är i alla fall ingen av dem som tror att det skulle välla in bruksbilar av årsmodellerna 1989-1992, utan det blir snart uteslutande det som vi kallar för entusiastbilar. Men om ministern nu inte kan tänka sig att lätta totalt på importkraven, tror jag att ministern skulle vinna i trovärdighet om han kunde göra en generell lättnad vad gäller entusiastfordonen. Då har jag ett konkret förslag: Ett enkelt sätt att särskilja dessa från vanliga bruksbilar är att kräva en specialförsäkring för att man ska få dispens. Det finns redan i dag sådana försäkringar av olika varianter för entusiastbilar. Då garanterar man en kort körsträcka - 500 mil brukar det vara. Man åtar sig också att ha extra stöldskydd och mycket annat för att försäkringsbolaget ska godkänna fordonet. Kan man visa upp en sådan försäkring, tycker jag att man borde få dispens från de avgaskrav som finns. Min slutliga fråga till ministern är om han kan tänka sig att ta ett initiativ i den riktningen.
Fru talman! Jag kan tänka mig i stort sett vad som helst. Låt mig ta till mig den här idén och fundera på den. Jag kan väl redan nu se några svagheter i upplägget, men jag ska fundera och försöka tränga in i det hela lite mer. Avslutningsvis vill jag tacka för debatten och säga att jag tycker att det är synd att det inte finns en Ferrariklubb som har samma inställning som PV-klubben har.
Fru talman! Jag vill bara tacka för debatten och är glad att ministern har visat den entusiasm som även bilentusiasterna har i den här frågan. Tack så mycket.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 18 AB och en fullmakt för regeringen att sälja 49 % av bolagets aktier. Jag är beredd att säga att vi äntligen - till sist - verkar komma fram till ett sådant beslut i denna kammare, efter sju sorger och åtta bedrövelser. Vi har kämpat med frågan i över sex års tid, med många besvikelser och många besvikna anställda under lång tid. Beroende på dröjsmålet har också mycket stora värden gått förlorade under resans gång. Jag är trots allt glad i dag över att vi äntligen får en börsintroduktion av Telia. Jag är glad därför att det är bra för bolaget, för dess anställda och för Sverige att vi får en än starkare utveckling än den som har varit och möjligheter för ett av Sveriges viktigaste och teknikintensivaste företag att bli ett ännu större lokomotiv för den svenska ekonomiska utvecklingen, inte minst inom det centrala IT och teleområdet, där vi har kommit upp på en världsledande nivå. Telias historia är lång, och jag ska inte rekapitulera den särskilt långt tillbaka. Vi ska ändå komma ihåg att det var under den borgerliga regeringen som det gamla Televerket, under Kommunikationsdepartementet lett av Mats Odell, bolagiserades till Telia AB och därmed en börsintroduktion började möjliggöras. Det kom också att genomföras en teleavreglering i Sverige som var unik och som väldigt mycket låg i framkant. Den har blivit en av de kanske främsta och viktigaste åtgärderna för att Sverige ska bli världsledande inom mobil telefoni och inom den informationsteknologi som är förknippad med den. När Sverige avreglerade ville nästan alla de telebolag som fanns i världen och som såg teleavregleringar framför sig vara närvarande i Sverige med mycket kompetent personal. Sverige blev någonting av televärldens Hollywood, och de främsta aktörerna drogs till landet. Därmed skapades i sin tur en unik miljö. Genom medverkan av några av världens främsta telebolag av typen L M Ericsson och Nokia och teleoperatörer som Telia, Sonera i Finland och även ett antal nya mobilteleoperatörer med mycket stor innovationskraft och uppfinningsrikedom skapades det som någon kom att kalla Telecom Valley. Vi har i Sverige blivit världsledande på täthet när det gäller persondatorer, mobiltelefoner och Internetanvändning. Det ställer krav på ett speciellt personklimat, som gör att de attraktivaste och mest kompetenta kan komma till Sverige och verka här och på ett företagsklimat som är effektivt när det gäller att dra nytta av möjligheterna. Det krävs också att vi även framgent står starka på forskningssidan. Det handlar om rörlighet inom arbetskraften för att erfarenheter från olika bolag och institutioner ska kunna tillvaratas. Det handlar om rörlighet hos kapital, så att det kan omsättas från gamla till nya verksamheter för att maximera utvecklingen och välfärdsökningen och ta till vara Sveriges unika fördelar. Det handlar om rörlighet när det gäller forskningsresultaten, så att dessa kan komma ut och kommersialiseras i arbetstillfällen och i teknisk och kunskapsmässig utveckling. Det som jag är besviken över är att man i denna proposition och i detta betänkande inte tar steget fullt ut utan gör något av en halvmesyr. Vi ska senare under våren behandla en proposition om informationsteknologins utveckling och brister i det svenska omvärldsklimatet som motverkar fulla möjligheter för Sverige att utveckla bolag av Telia. Det är också en halvmesyr att vi inte här i kammaren i dag kan ta ett definitivt beslut om att tiden med Telia som ett politiserat bolag i större eller mindre utsträckning ska ta slut, så att man kan garantera att Telia nu blir ett strikt kommersiellt bolag. Detta förutsätter att den politiska kontrollen nu skulle släppas och att det statliga majoritetsägandet skulle överges inom en överskådlig framtid. Vi ska komma ihåg att denna börsintroduktion har debatterats hårt i denna kammare. Statsråd efter statsråd och majoritet efter majoritet har motsatt sig börsintroduktionen. Det var först efter det misslyckade och närmast katastrofala fusionsförsöket mellan Telia och Telenor som man äntligen kom fram till slutsatsen att det inte gick att behålla Telia i statlig regi. Trovärdigheten var så gravt urholkad både inom Telia som bolag och från omvärlden att Telia-Telenor, som skulle ha haft ett statligt majoritetsägande i 17 år, två regeringar med vetorätt och en närmast kvoterad styrelse med länderrepresentanter, var en katastrofal lösning. Regeringen beslutade sig äntligen - efter betydande påtryckningar från Sveriges riksdag - för att lägga fram en proposition som möjliggör en börsintroduktion av Telia. Börsintroduktionen av Telia kommer sent. Jag nämnde i inledningen att vi har förlorat mycket tid. Vi hade en unik möjlighet som ett av de första länderna i världen med en starkt avreglerad marknad att få Telia att bli ännu offensivare i vår omvärld genom att agera som ett strikt kommersiellt företag redan i mitten på 90-talet. Därmed skulle Telia ha kunnat utnyttja sina unika förutsättningar som en skicklig operatör för att kunna expandera än mer, för flera arbetstillfällen och en bättre värdeutveckling. Jag är väl medveten om den frånvarande näringsministerns ständiga understrykande av att värdet på Telia har stigit under de senaste sex åren. Kanske har det fördubblats eller ökat till mer än det dubbla. Men problemet för näringsministern och majoriteten är ju att värdet på bolag som har gått till börsen, som det finska televerket och det danska televerket, har två-, tre-, fyra eller femdubblats under motsvarande tid. Bara en mindre post för svenska staten hade förmodligen varit mer värd än bolaget i dess helhet i dag, om det hade kunnat följa det finska och det danska televerkets utveckling. Dessutom hade vi under tiden kunnat berika svenska folket, skapa fler arbetstillfällen, göra Telia till en än starkare internationell aktör och därmed ytterligare stärka vår konkurrenskraft på detta område. Den borgerliga oppositionen i näringsutskottet har gjort allt som står i dess makt för att forcera fram detta ärende, trots senfärdighet från regeringen. Vi har varit beredda och är beredda att godta förslaget om att ge fullmakt för försäljning av 49 % av Telias aktier, även om vi har ett tilläggsyrkande att staten inom en överskådlig framtid bör släppa majoriteten och sedan stegvis släppa ägandet i dess helhet. Det gör vi utifrån utgångspunkten att det är bäst för Telia och dess anställda men även för skattebetalarna. Erfarenheten från Telia-Telenor-affären och utvecklingen i Europa klargör att ingen mer politisk styrning och inblandning ska ske i Telia. Därmed får man större möjligheter att få bättre betalt för skattebetalarnas aktier i bolaget och därmed även bättre utveckling i bolaget. Vi kritiserar även i vår reservation regeringen för att den inte fullföljt och klargjort en del av konkurrensreglerna på den svenska telemarknaden. Det gäller konkurrens om de sista s.k. accessnäten fram till telefonjacken hos konsumenterna. Men det gäller även möjligheterna till att sänka etableringströsklarna för etablerande av nya tänkbara konkurrenter på telemarknaden. Att klargöra detta och att vara tidig med lagstiftning gör att man ökar trovärdigheten på en starkt konkurrensutsatt marknad. Därmed har investerarna större säkerhet i vad de köper, därmed får man också större möjlighet att få ett bättre pris och därmed bättre utveckling. Vi moderater har även ett särskilt yttrande där vi kan tänka oss att ge en särskild rabatt till småspararna för att köpa aktier i Telia. Vi gör det med erfarenheter från de tidigare folkaktierna. Detta har radikalt ökat antalet köpare av aktier, och därmed har rabatten blivit gratis för skattebetalarna. Spridningen av aktier har blivit stor. Den har för folkaktierna blivit en av de största i Europa. Samtidigt har det skapat en stor bredd på marknaden. Det har varit en tillgång för företagen och gett möjligheter att få riskkapital för fortsatt expansion på några av de områden där Sverige står starkast. Fru talman! För tids vinnande nöjer vi moderater oss med att yrka bifall till reservation nr 1, som vi också kommer att begära rösträkning på. Vi står självfallet fast vid övriga reservationer som vi har undertecknat respektive det särskilda yttrandet.

Fru talman! Den debatt som vi för i dag handlar om ett av Sveriges större och viktiga företag. Det har tyvärr kommit att bli en bricka i ett politiskt spel. Det har varit olyckligt för företaget, dess anställda och naturligtvis för landet som helhet. Regeringens och näringsutskottets förslag är i långa stycken utmärkta och i linje med vad vi kristdemokrater länge har förordat. Men vägen fram till dagens position har varit lång och slingrig, och ibland har regeringens väg råkat in i en återvändsgränd. År 1998 stod socialdemokraterna här i kammaren och talade för att staten skulle vara ensamägare till Telia. Varje annan tanke var fel. Förra året, år 1999, sade socialdemokraterna att det skulle bli en fusion med Telenor och statligt majoritetsägande i 16 år. Allt annat var fel. Nu säger socialdemokraterna och stödpartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet att högst 49 % av aktierna ska säljas ut. Majoriteten av ägandet ska behållas. Vad blir beskedet från socialdemokraterna nästa år? Historien visar att socialdemokraterna när det gäller statligt ägande saknar strategi och ideologi. De har en villrådighet som är påfallande. Det inger inte förtroende för den som står för skötseln av de statliga företagen. Jag vill i korthet påminna om hur regeringen tidigare försökt att åstadkomma en fusion med det norska också statliga Telenor. På det sättet ville man försöka gå runt de ideologiska låsningar som finns inom partiet. Då kunde man tillåta att en viss ägarspridning skedde. Riksdagen fattade då ett beslut som innehöll den bisarra delen som handlade om att staten åtminstone under de kommande - inte 15 och inte 17 - 16 Den då föreslagna affären var kanske den bästa som gick att genomföra med de ideologiska restriktioner som den socialdemokratiska regeringen begränsades av. Men affären gick i stöpet, och regeringen samlade sig på nytt. Den här gången handlar det om delprivatisering av Telia. Nu tillstår också utskottsmajoriteten för första gången att Telia har en nackdel gentemot konkurrenterna eftersom det inte har tillgång till kapitalmarknaden. Det är nödvändigt för att skaffa expansionskapital och för att kunna samarbeta internationellt på viktiga områden. Tidigare har de synpunkterna från vår sida varit felaktiga, ogrundade och inte värda att beakta. Nu säger man i klartext det som vi länge har sagt. Därmed kan man komma en bit ytterligare för företagets bästa. Vi kristdemokrater har under många år förordat en successiv försäljning av aktierna i Telia. Skälen för det har naturligtvis varit att Telia ska få samma möjlighet som andra företag att skaffa sig nytt kapital för investeringar och expansion genom emissioner. Det är också vad ledningen för företaget och fackföreningarna på företaget har efterfrågat. Vi tror att det är långsiktigt angeläget för att värna företaget och dess anställda. I tidigare debatter om Telia har socialdemokratiska företrädare med emfas hävdat att företag ska ägas av staten och enbart av staten. Socialdemokraterna förefaller ha en förkärlek för att backa in i framtiden och gör det tyvärr också på detta område. Vi har förstås frågat oss varför. Vilka goda skäl finns det för att staten skulle äga Telia? Finns det några goda argument? Tidigare har vi fått höra att det inte har funnits några skäl för Telia att hämta kapital på marknaden. Det har man kunnat lösa på annat sätt. Vi har sagt att vi inte tror att det är möjligt att staten över sin budget skulle förse företaget med tiotals miljarder kronor för att det skulle kunna expandera, genomföra fusioner eller annat. Men det har man tidigare inte tagit notis om. Nu är det lite annat ljud i skällan på det här området. Vi har också tyckt att företaget behöver drivas utifrån strikt affärsmässiga förhållanden och kunna söka sig sina egna partner utan en inblandning från politiskt håll. Det är det bästa för företaget. Vidare kommer företaget vid en försäljning att kunna ge staten pengar som kan användas för att amortera statsskulden och för andra angelägna investeringar. Fru talman! Av propositionen framgår det att regeringen i ett första steg vill minska statens ägande till 51 % och att regeringen avser att återkomma till riksdagen om en ytterligare minskning skulle bli aktuell. För min egen del är jag helt övertygad om att vi som delägare i AB Sverige som skattebetalare får ut mindre för statens aktier än om regeringen i propositionen och utskottsmajoriteten hade avgett en avsiktsförklaring om att staten successivt ska minska sitt ägande med sikte på en fullständig privatisering. Propositionens förslag om en försäljning av maximalt 49 % kommer att göra att aktierna säljs till ett väsentligt lägre pris än om regeringen hade vågat ta steget och deklarerat att man har för avsikt att helt gå ur företaget så snart marknaden medger det till ett för skattebetalarna bra pris. Regeringen har varit ganska otydlig på den här punkten. På det sättet har man hamnat i värsta möjliga position. När propositionen offentliggjordes sade den tyvärr i dag frånvarande näringsministern, enligt nyhetsbyrån Direkt, om det statliga ägandet: Det är ingen ambition och kanske t.o.m. olämpligt att staten ska vara majoritetsägare. TT skrev, jag tror det var samma dag, om statens ägande, som det formulerades i propositionen: Men det är enligt Rosengren ingen markering att staten bör behålla majoriteten i företaget. Själv anser han att staten på sikt inte ska vara majoritetsägare i bolaget. Göran Persson, statsministern, sade tidigare: Staten ska inte ha majoritetsägande i Telia om bolaget börsintroduceras. Om vi går till börsen ser jag ingen som helst vits med att staten ska ha ett majoritetsägande. Av betänkandet kan man inte utläsa några goda skäl till att staten ska behålla majoriteten av ägandet. Det anförs inga goda skäl för detta. Är det så att man kommer att få ett lägre pris för aktierna än annars om man behåller majoriteten? Får vi som skattebetalare mer pengar om man deklarerar att staten kommer att lämna majoritetsägandet och på sikt gå ur helt och hållet? Socialdemokratiska representanter kommer kanske senare i dag att deklarera att det är Vänsterpartiet som har fått igenom det här i förhandlingar med regeringen. Det förefaller ju ganska tydligt, av näringsministerns och t.o.m. statsministerns uttalanden att döma, att det inte finns någon anledning att ha ett statligt majoritetsägande. Varför har då socialdemokraterna intagit den positionen? Är det bäst för skattebetalarna? Nej. Är det bäst för företaget? Nej. Är det bäst för företagets anställda? Nej. Jag hoppas att denna debatt ska kunna ge besked på den punkten. Till sist, fru talman, är jag glad över att regeringen och majoriteten har gått oss kristdemokrater till mötes när det gäller våra krav på att aktierna ska säljas i tillräckligt små poster för att Telia ska kunna bli en verklig folkaktie. Jag tror att det finns ett mycket stort värde i att många människor i ett land är aktieägare. Telia är en utmärkt aktie för spridning till många, och jag är glad över att man har kommit ned till så små poster som man förefaller göra. Från kristdemokratiskt håll anser vi att det inte finns någon anledning att ge några särskilda rabatter. Detta har alla förutsättningar att bli en god affär för skattebetalarna, för aktieägarna och naturligtvis för företaget Telia och dess anställda.

Fru talman! Äntligen framme! Som idrottsintresserad skulle jag vilja likna det här ärendet vid en lång femsetsmatch i tennis. Det började som en dubbelmatch där parterna blev osams. Vår spelare kritiserades bl.a. för fotfel under matchen. Det blev ett väldigt långt uppehåll utan att någon näringstillförsel skedde. Inte heller några nya spelare eller ledare kom till. Ett omspel ska ske. Matchen ska spelas som singelmatch, och ledningen ska inte utövas av coachen för laget utan av det statliga tennisorganet. Denna liknelse äger faktiskt sin giltighet. Fru talman! Vår fyrpartireservation har tidigare väl beskrivits av andra företrädare. Därför går jag inte in på den i detalj utan tar upp några punkter. Den uppbrutna fusionen är enligt Centerpartiets mening att beklaga. Det skulle ha kunnat bli ett mycket bättre resultat med en annan uppläggning. - Beredningsarbetet, som tidigare har beskrivits, har tagit alltför lång tid i en dynamisk IT och telekomvärld. En större del måste säljas - det är också Centerpartiets mening. Pengarna kan användas dels till infrastrukturutbyggnad i accessnätet för att få lika villkor i hela landet, dels till avbetalning på statsskulden. Vi ska väl återkomma till IT En annan punkt är just att det är fel ordning på upplägget. Givetvis borde vi först ha behandlat frågan om principerna och IT-propositionen och därefter det här ärendet. Vi kan ha olika uppfattningar om staten som dominerande ägare och om hur negativt det är. I det tidigare inlägget fick vi höra att det har kommit olika signaler på den punkten. Vår mening är att det statliga majoritetsinflytandet ska avvecklas på sikt. Det torde också bli så. Från Centerpartiets sida vill vi också ge ett erkännande vad gäller aktierna. Förslaget om folkaktier är bra. I vår motion hade vi yrkat på detta. Vi hoppas verkligen att det ska ges tillräckligt med tid, så att enskilda, vanliga medborgare hinner sätta sig in i prospektet. Jag har fått uppgifter om att det enbart skulle röra sig om 12 till 14 dagar, och det är en väldigt kort tid. Jag hoppas att någon av s-företrädarna kan ge något besked på den punkten - om det finns någon information att ge. Betänkandet berör också infrastrukturfrågorna, som vi ska återkomma till. Sammanfattningsvis vill jag från Centerpartiets sida bara klargöra att det viktigaste är att vi för det första kan trygga konkurrensen på tjänste och operatörssidorna, som utgör den mer dynamiska delen av IT-sektorn. Det kan vi göra genom ett öppet nät på lika villkor för alla operatörer. För det andra är det viktigt att vi kan garantera likvärdiga förbindelser i hela landet. För det tredje ska vi skapa förutsättningar för en långsiktig planering, som gör att nätet ska bli skalbart i takt med den ökade efterfrågan på kapacitet. Fru talman! För tids vinnande och med hänvisning till den redovisning av vår gemensamma reservation som gjorts tidigare yrkar jag bifall till reservationerna

Fru talman! I dag den 17 maj är det fest på Karl Johann i Oslo. Det kanske är en ödets ironi att det här beslutet fattas på Norges nationaldag. Norge är ju för evigt en del av Telias historia. Det var en Norgehistoria där man undvek total katastrof i absolut sista sekunden. Vi i Folkpartiet befann oss i stark opposition. Den färden var mycket vådlig och kunde ha slutat riktigt illa för de svenska skattebetalarna. Nu har vi ett annat förslag framför oss i dag, och jag skulle vilja jämföra de här två affärerna ett ögonblick. Då, på Telia-Telenor-tiden, hade vi ett statligt majoritetsägande som skulle pågå i 16 år. Då hade vi åtminstone en tidsgräns. Nu, fru talman, finns det ingen gräns för dumheterna, dvs. det statliga ägandet kan fortgå hur länge som helst. Det vet vi ingenting om. Det är för övrigt dagsnotering på hur länge vi ska ha ett statligt majoritetsägande i Telia. Ibland säger näringsministern och även statsministern att de ska sälja ut majoriteten i Telia. Några månader senare är det inte alls nödvändigt, och ytterligare några månader senare är det inte ens önskvärt. Den s.k. politikerrabatten, alltså det sänkta värdet på aktien på grund av en politisk inblandning i företaget, kvarstår från förra gången. Marknaden ger olika svar på frågan hur mycket det kan betyda, men bedömningar på 10 % och t.o.m. 20 % kan inte bara viftas bort. Om då, fru talman, Telia skulle värderas till ungefär 600 miljarder kronor, så ger detta en minskad intäkt till skattebetalarna på mellan 60 och 120 miljarder kronor. Det är inte ett ansvarsfullt eller klokt sätt att hantera statens tillgångar på. Dessutom hade detta helt kunnat undvikas. Bara genom att man från departementets sida klart hade deklarerat att det statliga majoritetsägandet ska minskas till under 50 % hade man helt och hållet kunnat undvika den här förmodade missade intäkten. Men på grund av interna låsningar förmår man inte fatta beslutet, och det är synd. De glada tongångar som hördes från Rosengren och Persson i början av året har nu förbytts till ett mummel om att majoritetsägandet inte alls behöver säljas ut. Fru talman! Folkpartiet har hela tiden hävdat att vi bör göra Telia till en folkaktie av många olika skäl. Det kan göras på flera olika sätt. Man ska t.ex. ha tillräckligt små poster som alla har råd att köpa. Jag tycker att man ska ge företräde för privatpersoner vid försäljningen, och man ska också ha en tillräckligt lång teckningstid, så att alla hinner med. Regeringen tycks i stort dela vår syn i den här frågan utom vad gäller teckningstiden. Folkpartiet anser att om man kan erbjuda fler svenskar möjlighet att teckna aktier i Telia, så vore det bra dumt att missa den chansen. Så viktigt är det inte att hinna till just den 23 juni. Man kan mycket väl hinna med allt till den 30 juni, dvs. till veckan efter midsommaren. Om regeringen verkligen menar allvar med sitt prat om en folkaktie bör man förlänga teckningstiden åtminstone en vecka. Däremot vill vi i Folkpartiet inte se någon särskild rabatt på aktierna. Det tror vi inte är nödvändigt. Fru talman! Telia har som bolag fått ta mycket stryk på grund av klantig politisk hantering den senaste tiden. Det bästa hade varit att sjösätta Telia som ett bolag fritt från klåfingriga politikers inflytande. Det fortsatta statliga majoritetsägandet kommer att vara en hämsko för Telias möjligheter att agera fritt på marknaden. Det hade dessutom behövt mer eget kapital för sina investeringsbeslut för framtiden, också på grund av den tidsfördröjning som det statliga engagemanget innebär för Telia. Fru talman! Vi har följt historien under många månader, t.o.m. år, så jag ska inte förlänga debatten ytterligare. Jag vill däremot passa på att önska Telia lycka till på färden, även om den här lösningen inte är den allra bästa vare sig för Telia eller för oss skattebetalare. Till Björn Rosengren, som naturligtvis borde ha varit här för att diskutera dessa viktiga frågor, ska jag bara säga: Släpp Telia loss, det är vår! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1, och vi kommer även att begära rösträkning på den.

Fru talman! Jag vill börja med att notera att det finns en ganska stor samsyn mellan de partier som redovisat sin inställning intill nu i alla fall. Det mesta övriga handlar om att man ändå ska få gräla lite grann på regeringen och socialdemokraterna i första hand. Jag vill också notera att det finns en viss oro för att den här affären antingen är för tidig eller kanske inte är bra. Man hör vanligt folk fråga: Varför gör ni så här, varför säljer ni ut Telia? Då behöver man förklara. Vad vi i dag är beredda att göra är att ge regeringen ett bemyndigande om att påbörja en börsintroduktion av Telia av olika anledningar. Vad bemyndigandet innehåller är att staten ska sälja ut maximalt 49 % av företaget. Skulle det vara så att Telias framtida affärer skulle visa att vi behöver gå längre då måste regeringen komma tillbaka till riksdagen och begära ett förnyat bemyndigande. Det är precis vad som redovisas i propositionen och i näringsutskottets betänkande. Det här är en väldigt stor affär. Vad svenska folket har byggt upp under decennier ska vi nu få värdesatt och prissatt på börsen. Det är statens företag och det är svenska folkets företag. Jag tycker att det ska bli riktigt spännande att se vad som kommer att hända. Varför gör vi detta? Det finns som jag sade flera olika skäl. Ett är naturligtvis att vi ska kunna få pengar in i statens kassa. Vi har sagt att färsäljningsinkomsterna huvudsakligen ska gå till att reducera vår statsskuld, och det är bra. Det tjänar svenska folket på. Telia behöver också ytterligare resurser, stora resurser, för att expandera. Jag tror inte att staten har de pengarna. Därför måste Telia få tillgång till den s.k. kapitalmarknaden. Därom är vi ense. Telia behöver pengar för att satsa på forskning och utveckling. Ska Telia behålla sin ställning som spjutspetsföretag i den här branschen måste vi gå den här vägen. Sedan har frågan varit uppe i flera olika sammanhang att då det är svenska folkets företag ska folket också ges utrymme att få vara med och ta del av det värde som har skapats under väldigt lång tid. Därför har regeringen föreslagit, och därför har vi ställt oss bakom det i utskottet, att göra detta till en riktig folkaktie. Det finns ett löfte från regeringens sida att göra så, och jag litar på att det kommer att bli så. Dessutom kommer det att vara möjligt för i stort sett envar att köpa aktier i Telia utan att för den skull behöva sockra det med rabatter, som Per Westerberg föreslår. Jag tror inte att det behövs. Värdetillväxten i Teliaaktien kommer att vara tillräckligt stor för att det ska vara intressant för svenska folket att vara med. Åke Sandström oroar sig för att prospektet kommer att innehålla för små tidsramar för att man ska hinna fundera igenom detta. Jag tror att många redan har funderat. Får man tio-tolv dagar på sig tror jag att det räcker. Vi vet inte för prospektet är inte färdigskrivet. Det är inte riksdagen som gör det, utan det är regeringen. Jag tror att det kommer att finnas tillräckligt med tid för att fundera över det. En annan fråga som åter kommer upp i kammaren och som var uppe när vi diskuterade Telia-Telenor är den s.k. politikerrabatten. Rabatt och politiker är fult, men rabatt på Telias aktier är inte fult. När det gäller den s.k. politikerrabatten tror jag att de borgerliga politikerna har alldeles fel. Jag är av rakt motsatt uppfattning. Vi har hört professionella värderare inför utskottet vilka sagt att det faktiskt inte är någon nackdel att staten majoritetsäger ett sådant här företag. Vi hörde Telias koncernledning i utskottet för några veckor sedan säga exakt samma sak. Ni litar inte på de professionella, ni litar inte på de förtroendevalda, inte på politikerna. Vem litar ni på egentligen? Telias koncernchef sade i utskottet att det är bra om staten är majoritetsägare i Telia under överskådlig framtid. Det kommer ni väl ihåg? Regeringen har dessutom i propositionen väldigt noga sagt att det inte i första hand ska vara ett politikerstyrt företag. Det ska vara ett företag styrt av professionella och med affärsmässighet som inriktning. Det är alldeles klart. Telia har skötts på ett sådant sätt under de senaste åren också, och vi har sett vilken värdeutveckling som skett i Telia. Om det här med tiden har man sagt att vi sölat och sölat och inte kunnat få ändan ur vagnen. Men det var väl tur, Per Westerberg, att ni inte hann sälja ut Telia under de borgerliga regeringsåren. Tänk vilka enorma summor vi skulle ha gått miste om då! Ändå pratar ni om att det är för sent, att vi har förstört värdet och att svenska folket inte ska få tillräcklig återbäring. Vi får enormt mycket mera pengar för Telia i dag än vad vi skulle ha fått för sex sju år sedan. Det står att majoritetsägande är bra, det har jag sagt redan. Titta på de övriga telekomföretagen i Europa. Mer än hälften av alla de företag som finns i Europa är merägda av staterna. Det måste väl ändå betyda någonting? Telias ledning sade i samband med informationen i utskottet att Telia förmodligen är ett intressant företag för uppköp. Bl.a. detta är orsaken till att vi inte ska sälja ut mera av Telia än vad som nu föreslås. Fientliga uppköp skulle innebära att vi skulle förlora eventuell forsknings och utvecklingskapacitet i Sverige. Vi pratar väldigt mycket om att huvudkontor flyttas från Sverige till andra länder. Det kan vi förhindra genom en sådan här lösning. Jag tror att det här kommer att bli en bra affär för svenska staten och för svenska folket. Det statliga majoritetsägandet står för stabilitet och trygghet. Det tycker jag är viktigt att säga och viktigt att konstatera. Var tid har sina möjligheter och var tid har sina problem. Den dagen vi konstaterar att detta inte är bra får regeringen komma tillbaka till riksdagen och begära att få eventuella andra direktiv för Telia godkända. Den borgerliga klagolåten över det statliga ägnandet har vi hört i många sammanhang när det gäller alla statliga företag. Det är en fråga om ideologi och principer. Jag tycker att vi ska sluta att tjata om det. Vi är inte beredda att gå med på privatiseringar till vilket pris som helst. Det måste finnas en orsak till varför vi gör det. Det är föremål och ändamål som ska bestämma om staten ska äga företag. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att regeringens förslag är bra. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna.

Fru talman! K G Abramsson har framfört många goda argument för att sälja aktier i Telia. Det är utmärkt. Det är just de argument som vi i oppositionen har framfört i kammaren tidigare, men då argumenterade Socialdemokraterna i en helt annan riktning. Välkommen i gänget, K G Abramsson! Jag tycker att det vore intressant att höra K G Abramsson utveckla några tankar kring teckningstiden. Jag hoppas att han inte försöker smita undan med att säga att det inte är vår sak. Det är i allra högsta grad vår sak som riksdag att säga någonting i den här frågan. Om uppgifterna om att teckningstiden är så kort som 14 dagar är riktig, anser K G Abramsson då att det är en rimlig tid för enskilda människor att ta ställning till någonting som är en ganska stor investering för hushållsekonomin? Är 14 dagar tillräckligt för K G Abramsson och hans väljare? En annan fråga handlar om behållandet av majoriteten av aktierna. Som jag sade i mitt anförande har vi tidigare hört ledande företrädare för regeringen, t.o.m. statsministern, säga att det inte finns någon anledning att behålla en majoritet av aktierna. Hur är dagsnoteringen? Ska vi behålla majoriteten under ett år, fem år eller tio år? Hur ser K G Abramsson på detta? En sista fråga är förstås varför staten över huvud taget ska äga delar av Telia när företaget ska drivas på affärsmässig grund.
Fru talman! Jag tror inte att Sveriges riksdag ska skriva prospektet för introduceringen av Telia på börsen. Det är min absoluta uppfattning. Jag tycker att det är rimligt att svenska folket ges tillräckligt med tid för att fundera om detta är bra eller dåligt och om man vill vara med. Jag utgår ifrån att regeringen också förstår detta och ger tillräckligt med tid. När det gäller majoritetsägandet och de olika beskeden som Göran Hägglund åberopar måste jag säga att det är väldigt konstigt. Göran Hägglund åberopar oftast vad medierna har skrivit om detta. Men när näringsutskottet kallar ansvarig minister till utskottet - där Göran Hägglund själv är närvarande - för att redogöra för frågan och får ett klart besked om detta med majoritetsägande, duger inte detta. Där säger näringsministern att staten ska majoritetsäga Telia under överskådlig tid. Det är ett klart och redigt besked. Något bättre kan man inte få. Det kommer direkt från ministern. Varför ska staten äga en majoritet i Telia? Det har jag försökt att förklara. Det är tryggt och säkert. Det är ingen nackdel för värdetillväxten i företaget. Det är dessutom så att det under väldigt många år kan vara en fördel att staten är majoritetsägare på grund av det som man också redovisade i utskottet, nämligen att man kan förhindra fientliga uppköp som skulle vara till stor sorg för svenska folket och svenska staten.
Fru talman! För den händelse att jag i mitt tidigare anförande inte yrkade bifall till reservation nr 1 gör jag det nu. Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom reservation 2 men nöjer oss för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 1. K G Abramsson säger att riksdagen inte ska skriva prospektet, och det är naturligtvis alldeles riktigt. Det ska vi inte göra. Men jag frågar en gång till: Anser K G Abramsson att 14 dagar är en rimlig tid för hushållen att ta ställning till en så här stor privatekonomisk fråga? K G Abramsson säger att vi har fått klara besked i utskottet. Där har näringsministern sagt att staten ska behålla majoriteten. Det var det klara beskedet den dagen. Problemet är ju att andra gånger finns det andra lika klara besked från regeringens företrädare. Frågan är: Vilket klart besked gäller i dag? Ska staten behålla majoriteten under överskådlig tid eller är det så, som näringsministern och statsministern tidigare har sagt, att det inte finns någon anledning för staten att behålla majoritetsägandet i Telia?
Fru talman! Beträffande teckningstiden kan jag inte säga om 14 dagar är en tillräckligt lång tid. Jag utgår ifrån att regeringen har förmåga att bedöma om 14 dagar, 12 dagar eller 20 dagar är den rimliga tiden. Jag tror att Sveriges regering har den kompetensen. Vilka besked gäller i dag om det statliga majoritetsägandet? Beskedet är att staten ska vara majoritetsägare under överskådlig tid. Det är det besked vi har fått. Det är det besked som utskottet har grundat sitt betänkande på. Några andra besked gäller inte i dag.
Fru talman! Till sist är vi åtminstone ense om börsintroduktionen av Telia, att det ska bli en folkaktie och att introduktionen ska ske snarast. Det är bättre sent än aldrig. Sedan kommer vi till det statliga majoritetsägandet. Först vill jag korrigera K G Abramsson minne från näringsutskottets sammanträde den 26 april kl. 9 på morgonen. Jag skulle kunna återge direkta citat från Jan-Åke Karks framträdande där, men jag vill inte göra det eftersom vi inte brukar citera från sammanträden. Men innebörden är glasklar. Han skulle gärna se att det statliga majoritetsägandet släpptes inom överskådlig framtid samtidigt som han gärna skulle se att man hade ett statligt ägande kvar i bolaget på längre sikt. Facktermen är for-seeable future, och den är två-tre år enligt praxis. Det är alldeles uppenbart att Telia-Telenoraffären lämnar en slagskugga över både den norska och den svenska regeringen för politisk inblandning och styrelsetillsättning. Detta att man vill behålla 51 % riskerar att ge en rabatt. Den här inblandningen har skett i närtid, och jag beklagar den. Jag noterar att statsministern och näringsministern har försökt skyla över detta genom uttalanden om att man för egen del kan tänka sig att gå längre. Fru talman! Sedan vill K G Abramsson göra gällande att det var tur att man inte privatiserade Telia under den borgerliga regeringen. Det är klart att vi inte kunde göra det under den pågående avregleringen av telemarknaden och bolagiseringen av Telia. Vi drev kravet från 1995. Då fanns värderingar av Telia på 120 miljarder. Samtidigt som Telia nu värderas till ungefär det dubbla har värdet av de börsintroducerade Sonera och Teledanmark fyrdubblats. Varför tror K G Abramsson att svenska Teliaanställda skulle vara sämre på att utveckla sitt bolag än man har varit i Danmark och Finland?
Fru talman! När det gäller koncernledningens besked i utskottet skulle jag kunna gå ännu längre, om det vore passande. Jag har också noterat hur många år som man anser att man skulle kunna leva med ett statligt majoritetsägande, men jag tror inte att det behövs för att klargöra den här debatten. Det besked vi har fått från regeringen och från Telias koncernledning tycker jag är ett fullt tillräckligt stöd för att det beslut vi tar i dag är fullständigt riktigt. I fråga om privatisering och utförsäljning tidigare kan jag inte veta det, men jag tror med bestämdhet att den största delen av värdetillväxten i Telia har skett under senare år. Den skedde inte 1993, 1994, 1995 eller 1996, utan den har skett under de två senaste åren. Då menar jag att svenska staten och därmed svenska folket skulle ha förlorat väldigt mycket pengar om man hade sålt Telia tidigare. Jag tror att det är rätt tidpunkt i dag att gå ut på börsen med Telia. Vi får ut det bästa värdet och den mesta effekten av det.
Fru talman! Först återkomsten till Kark: låt oss enas om att han i praktiken - jag har citaten med mig här i kammaren - kunde tänka sig att leva med ett statligt majoritetsägande under några år framåt, men han ville inte se det under en längre tid. Det är en viktig markering. Alla vet att man inte kan sälja majoriteten i dag eller de närmaste månaderna, för det är för stora pengar för marknaden att absorbera. Fru talman! När det kommer till värdetillväxten, har jag värderingshandlingar från några av världens största värderare, och de talar om ungefär 120 miljarder januari 1995. Värderingen i dag ligger på ungefär det dubbla. Jag noterar att det för de finska och danska televerken i omvandlingen handlar om en tre eller fyrdubbling under motsvarande tid efter börsintroduktionen. Jag menar att man har försnillat stora statliga värden för skattebetalarna genom att vara sen i introduktionen. Men jag säger bättre sent än aldrig. Jag ger gärna rabatt till svenska normala småsparare, vanliga löntagare, för att de ska få köpa en liten post. Det ökar efterfrågan och ger bättre pris. Det är i princip gratis för skattebetalarna, men småspararna får en liten extra stimulans. De är värda det, och det vore bra för Sverige.
Fru talman! Överskådlig tid kan naturligtvis omfatta alltifrån dagar till decennier. Jag sade tidigare i mitt anförande att man måste laga efter de möjligheter och förutsättningar som finns från den ena tiden till den andra. Skulle det vara så att vi var överens om att det här inte är bra när vi har kommit en bit på vägen, får regeringen komma tillbaka till riksdagen och begära ytterligare bemyndigande. Då får frågan prövas i det läget. Vi pratar om värdet. Det är många som har synpunkter på vad Telia är värt i dag. Jag har hört uppgifter från 200 miljarder upp till 600 miljarder.

Fru talman! K G Abramsson säger att om ett tag kan vi se vem som hade rätt. Så enkelt är det inte. Vi kommer inte någon gång att få veta hur det hade blivit om man inte hade haft den här s.k. politikerrabatten med sig. Jag måste fullfölja de frågor som vi ställer till majoriteten i riksdagen. Är det verkligen ansvarsfullt att hålla fast vid detta att statens majoritetsägande ska kvarstå under en tid som vi inte vet något om? Förra gången, med Telia och Telenor, riktade vi i Folkpartiet stark kritik mot det 16-åriga statliga ägandet. Nu ser vi ingen ände på dumheterna, och jag tycker att det är mycket olyckligt. Vi kan säga att Telia värderas till runt 600 miljarder kronor. Ett flertal marknadsbedömare har uttalat synpunkten att en politisk rabatt på mellan 10 och 20 % inte kan uteslutas. Det skulle ge ett inkomstbortfall från staten till skattebetalarna på mellan 60 och 120 miljarder. Ingen kan svära på att de siffrorna är sanna, men många bedömare delar denna uppfattning. Är det då verkligen rimligt, K G Abramsson, att man bara sträcker bemyndigandet upp till 49 % och inte låter det gå över till 51 %, vilket hade givit en klar signal till marknaden och helt undvikit politikerrabatten?
Fru talman! Som jag sade, tror jag inte att den fråga som Eva Flyborg ställer tarvar särskilt många kommentarer. Om vi nu litar på att de professionella värderare som har värderat Telia tidigare och Telias koncernledning är bra på sådant här, borde frågan om politikerrabatt inte vara särskilt aktuell i dag. Det har jag sagt tidigare. Om det skulle visa sig vara ett problem att staten är majoritetsägare i Telia och det skapar mindre värdetillväxt, får regeringen komma tillbaka och förklara detta och begära åtgärder från riksdagens sida. Jag tycker att vi ska sluta att prata om politikerrabatt. Alla de uppgifter som vi har fått tidigare och som är dokumenterade redovisar raka motsatsen.
Fru talman! Nu säger K G Abramsson att om det skulle visa sig att Telia skadas av det fortsatta statliga majoritetsägandet får vi ta upp frågan igen och regeringen får återkomma till riksdagen. Men så enkelt är det inte. Det är ju nu man ger signalen till marknaden, och det är nu vi tappar inkomster på kanske 100 miljarder till svenska folket, till de svenska skattebetalarna, till den svenska statskassan. Det är, fru talman, mycket olyckligt. Det går inte att komma tillbaka med den här saken sedan och göra någonting sedan. Det är nu man sänder signalen. Jag tror inte att jag får något mer svar på den frågan, så därför skulle jag vilja följa upp ett annat spår, och det gäller den s.k. teckningstiden för aktien. Vi har tidigare kunnat läsa i propositionen och höra näringsministern och andra uttala sig om att det här ska vara klart till midsommar. Det har blivit en sorts gyllene gräns, ett heligt datum. Den 23 juni kan lika gärna sättas till den 30 juni, enligt mitt sätt att se på det. Som K G Abramsson uttrycker det, är det inte den socialdemokratiska riksdagsgruppen som skriver prospektet. Det är ganska bra. Men skulle den socialdemokratiska riksdagsgruppen kunna tänka sig att påverka regeringen att utöka teckningstiden en vecka, från den 23 till den 30 juni, för att därigenom bereda många fler svenskar möjlighet att fatta ett så här stort beslut? Även om en halv aktiepost kanske inte rör sig om mer än 5 000, 6 000 eller 7 000 kr är det väldigt mycket pengar för många människor. Aktier är ingenting som är kassaskåpssäkert, utan det är alltid ett spel - någonting man måste överväga noga och resonera sig fram till. Än så länge har vi inte de allra mest noggranna uppskattningarna och analyserna, utan de kommer genom informationsinsatser senare. Kan K G Abramsson i dag tänka sig att säga att den socialdemokratiska riksdagsgruppen har förstått det här och vill påverka regeringen i den riktningen?
Fru talman! Jag vet inte om det skulle leda till några större framgångar om jag gick tillbaka till riksdagsgruppen och började prata om teckningstiden för aktier i Telia. Det tror jag inte. Jag tycker att det är fel att Eva Flyborg m.fl. inte litar på att regeringens och näringsministerns ambitioner att göra detta till en folkaktie borgar för att man också ska ge rimliga förutsättningar för svenska folket att fundera om detta är en bra investering. Jag tycker att det är orimligt att börja tala om att man skulle förhindra svenska folket att teckna sig för Teliaaktier genom att sätta för kort teckningstid, när man har gått ut och sagt att detta ska bli en folkaktie. Jag litar på att regeringen klarar av den frågan. Det är nu vi ska göra affärer, Eva Flyborg. Det är beskedet om att staten även i fortsättningen ska vara majoritetsägare som kommer att göra att vi får skapligt betalt för Telias aktier.

Fru talman! Först och främst måste jag också få återkomma till teckningstiden. En grundläggande förutsättning för vanliga människor är faktiskt att man hinner sätta sig in i villkoren. Det är inte så enkelt att man kan säga att det är många som redan har tänkt efter. Jag tror säkert och jag litar på att det kommer mycket värdefull information. Jag tror också på ett demokratiskt system, där ni på olika vägar kan föra fram signalerna. Det är inte någon partipolitisk fråga, utan en väl grundad folklig fråga. Jag hoppas att vi inte behöver diskutera det mer. Vi ska inte försvåra, utan vi ska underlätta, om det är möjligt. Den andra frågan gäller en fundering kring nivån för utförsäljningen. K G Abramsson säger att de här pengarna ska räcka både till Telias affärs och utvecklingsplaner och en avbetalning av statsskulden. Jag skulle vilja följa upp den frågan. Är det verkligen möjligt om man, också enligt rykten och diskussioner, stannar vid 30-35 %? Vi har också i näringsutskottet fått reda på hur stora och vittgående affärsoch utvecklingsplaner Telia har. Är det verkligen möjligt att det beloppet kan räcka till bådadera? Det är en fundering.
Fru talman! Teckningstiden tycker jag att vi har diskuterat tillräckligt mycket. Men jag skulle kunna ställa en motfråga till Åke Sandström: Vad tycker Åke Sandström är rimlig teckningstid för aktier i Nivån på utförsäljningen har jag inte sett något prospekt för, inte ens ett utkast till prospekt. Jag vet därför inte hur mycket av bemyndigandet som regeringen tänker använda och hur stor del av aktiestocken som kommer att läggas ut. Men vi ska lägga märke till att det i den här propositionen faktiskt föreslås att man i samband med introduktionen också ska kunna besluta om en nyemission. Sammantaget bör det väl vara så - jag litar fortfarande på regeringen - att regeringen har gjort en klar bedömning av vad som behövs för att uppnå de syften som man har velat uppnå med en börsintroduktion, nämligen att skaffa kapital till statskassan och skaffa kapital till Telia för att gå vidare i den expansion som man har planerat och vill genomföra.
Fru talman! Eftersom jag nu fick den stora möjligheten att råda majoriteten beträffande teckningstiden för vanligt folk, föreslår jag tre veckor.

Fru talman! Unika fördelar i Sverige. Per Westerberg berömmer Telia, IT-utvecklingen och näringsklimatet i Sverige. Sedan återfaller han i och för sig tyvärr i det gamla språkbruket och talar om politiserat bolag och hur förfärligt det statliga ägandet är. Jag skulle ändå vilja säga att Per Westerberg är kunnig i både stort och smått när det gäller den dynamiska telekommarknaden. Det erkännandet får man nog ge. Utan att själv veta om det agerar han i själva teknik och konkurrensfrågorna som en klassisk marxistisk samhällsförändrare. Per Westerberg vill utveckla produktivkrafterna, de tekniska systemen, kompetensen hos löntagarna och företagens dynamik med hårda statliga regler. Det är alldeles utmärkt. Svagheten i Per Westerbergs agerande är dock ägandefrågan. Han har inte heller i Teliaintroduktionen några betänkligheter, såvitt jag förstår, mot att det finns risker för att det statliga ägandet lätt kan bytas mot ägande av stora privata bolag eller utländska storbolag. Eller har jag fel? Kan Per Westerberg t.ex. tänka sig att speciellt gynna Teliaanställdas ägande? Fru talman! Vänsterpartiet delar bedömningen att det nu kan vara lämpligt att introducera Telia på börsen. Vi hade välkomnat ett svensk-norskt sammangående och gemensam börsintroduktion. Detta blev av olika anledningar inte möjligt. Jag menar nog att vissa partier i den här riksdagen bär en del av ansvaret för misslyckandet. Tyvärr ser nog dessa, om vi får kalla dem för sönderpratare, knappast den uteblivna fusionen som ett misslyckande. I deras ögon var det i stället en stor framgång att de två statliga telekombolagen inte slogs samman. Man var livrädd för det 16 åriga statliga majoritetsägandet. Detta tillhör dock historien nu. Behovet av ökade ekonomiska resurser för att möta den hårdnande konkurrensen inom telekomsektorn finns dock kvar. Vi måste ge det statliga telebolaget möjlighet att konkurrera fullt ut på lika villkor. Vänsterpartiet anser att det är en styrka för bolaget att staten behåller ett majoritetsägande, dels för att undanröja hot om uppköp från aggressiva konkurrenter, men också för att motivera småsparare att investera i Teliaaktier. Det är säkert svårt för mina borgerliga kombattanter att förstå, men ska Karlsson och Svensson investera i aktier underlättar det nog ganska mycket om staten fortfarande har ett stort intresse i sitt gamla bolag. Oppositionens huvudkritik mot betänkandet är att man inte omedelbart antingen beslutar eller åtminstone signalerar att hela Telia, hundra procent av Telia, ska säljas ut. Motivet för ett sådant agerande skulle enligt reservation 1 vara att inte riskera bolagets värde på börsen, att s.k. politikerrabatt skulle uppstå. Ett fortsatt statligt majoritetsägande skulle kunna bli en hämsko, menar reservanterna. Egentligen stämmer inte detta med den beskrivning av den svenska IT marknaden och Telia som Per Westerberg tidigare gjorde. Mot detta står andra bedömare, bl.a. Telias ledning, som menar att fortsatt statligt majoritetsägande är en trygghet för investerarna och en styrka för bolaget. Detta åtminstone under nu överskådlig tid. Man kan naturligtvis alltid diskutera vad överskådlig innebär i det här fallet. Den avreglerade telemarknaden med många konkurrerande företag ställer nya krav på det statliga telekombolaget. För att klara konkurrensen fordras stora ekonomiska resurser som på en konkurrensmarknad inte kan fås av den statliga ägaren. Staten, samhället, kan heller inte ställa speciella krav på det egna bolaget, som måste konkurrera på lika villkor. Det är därför viktigt att staten ställer upp tydliga regler och krav för aktörerna på denna dynamiska marknad. Alla telekombolag måste också ta ett samhällsansvar. Exempelvis måste telekombolagen delta i spridningen av ny teknik över hela landet. Fru talman! Många åsikter har framförts om hur staten ska använda intäkterna från försäljningen av del av Telia. Vänsterpartiet anser att dessa resurser ska användas offensivt. Börsintroduktionen av Telia bör användas för angelägna samhällsinvesteringar, forskning, statliga näringslivssatsningar där privatkapitalet inte vill eller inte kan agera. Viktiga naturtillgångar, exempelvis skog, kan vara en möjlighet, liksom naturligtvis nedpressning av låneskulden, en skuld som byggts upp av tidigare borgerliga regeringar. Ibland kan man nästan tro att det var en mycket medveten handling för att just kunna tvinga fram snabbare genomslag för utförsäljningar. Det statliga ägandet får och ska inte vara statiskt. Det bör med fördel kunna förändras under tiden. Fru talman! Teliaaktien ska bli en folkaktie. Flera av ledamöterna har varit inne på folkaktiediskussionen. Det är självklart viktigt att helt vanliga löntagare ges möjlighet att vara med vid börsintroduktionen. Jag har i medier hört och sett att man har spekulerat i aktieposter till ett värde av upp till 15 000 kr. En halv aktiepost skulle då vara 7 000-8 000 kr. Jag tror att man måste hamna betydligt lägre. Även om det hanteringsmässigt blir svårare bör inte folkaktieposten kosta mer än ca 5 000 kr. Alla partiföreträdare har varit intresserade av att detta ska bli en folkaktie. Prisfrågan är naturligtvis viktig. Därför skulle det vara mycket intressant att få höra synpunkter från de olika partierna på vilken prisnivå folkaktien skulle kunna ligga. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det är en ny innovation att jag har blivit kallad för marxist. Jag vet inte om Lennart Beijer är någon form av nymarxist som är för sänkta personskatter i konkurrens med utlandet, effektivare skatter på företagen som är likvärdiga med utlandet, att man får ett konkurrenskraftigt forskningsklimat mot utlandet, med hjälp av kunskapsutbytet ökad rörlighet på arbetsmarknaden och riskkapitalmarknaden. Om detta är så är det lika med nymarxism, dvs. lika med klassisk kapitalism, den fria marknaden. Det välkomnar jag. Då har Lennart Beijer kört om Gudrun Schyman i att omdefiniera kommunism. Jag sätter nog marxism lika med Lenin, Stalin och några av de mer klassiska kommunister som finns inom Lennart Beijers egna parti. Sedan var det utvecklingen i Sverige. Jag vill peka på den påtagliga avregleringen av telemarknaden. Det blev fri marknadsekonomi, en av de viktigaste faktorerna - och det finns stöd i forskningen - för den mycket starka telekomutvecklingen. Sedan finns det två andra punkter. Danmark och Finland och kanske en fördubbling i Sverige tyder på att det har gått betydligt bättre med privat ägande och börsintroduktion i våra grannländer. Varför senheten i Sverige? Sedan var det politikerrabatten. Jag tror att det finns en sådan så länge det finns ett hot om politisk inblandning. När Kark säger överskådlig framtid - den engelska termen foreseeable future - och inte menar två-tre år, kan Kark bli stämd för att missleda marknaden. Det vore direkt fel att säga något annat.
Fru talman! Det var mer ett försök till komplimang att ändå se vissa likheter mellan ett sätt att förändra samhället med hjälp av konkurrens, dvs. genom att utnyttja möjligheterna att utveckla produktivkrafterna på ett aktivt sätt. Diskussionen om värdeökningsbiten Danmark kontra Sverige förvånar mig lite grann, nämligen när man så självsäkert säger att vi på något sätt ska ha förlorat under tiden. Det är väl inte så att börsintroduktionen ger ett högre värde på bolaget? Bolagets värde finns väl där redan och synliggörs när man börsintroducerar? I det fallet tror jag att med tanke på vad vi har hört och Per Westerbergs egen beskrivning av Telia och IT-utveckling i Sverige att det svenska bolaget har hängt med lika bra som andra, kanske t.o.m. bättre. Det får vi väl se längre fram. I fråga om politikerrabatter borde Per Westerberg reda ut varför han tror att bolagets ledning tycker att det är viktigt att det är ett fortsatt majoritetsägande av staten under överskådlig tid. Finns det ändå inte en tanke att ett statligt majoritetsägande också ger trygghet för nya investerare i bolaget?
Fru talman! Där är två saker. Först är det frågan om värderingen. Ja, värderingen i dagsläget kommer fram vid börsintroduktionen. Jag håller med Lennart Beijer. Men jag vill säga att vad som tydligen har skett i Danmark och Finland är att börsintroduktionen har gett en starkare drivkraft och ett starkare omvandlingstryck som därmed har gett en bättre värdeutveckling. Jag vågar säga att vi har genom att vänta förlorat pengar och försprång som vi fick med den mycket viktiga teleavregleringen i början av 90-talet. Den var världsunik och har fått en oerhörd betydelse för den svenska ekonomiska utvecklingen. Sedan var det frågan om politikerrabatt. Jag tror inte att 51 % vore katastrof om det fanns en fullständig garanti att regering och riksdag inte skulle lämna med någon form av styrning i bolaget. Har man 51 % har man ett syfte. Det är någon form av kontroll, och det är beklagligt. Jag är beredd att skriva under på vad koncernchefen Kark säger, dvs. a foreseeable future, en överskådlig framtid. Enligt all expertis på området har den en tidsgräns, nämligen två tre år. Det går inte att sälja hur stor del av Telia hur snabbt som helst. Då får man ett dåligt pris och skadar bolaget.
Fru talman! Det är mer en tro att vi beroende på att vi inte har genomfört introduktionen tidigare skulle ha förlorat en massa pengar, värde, i Telia. Det stämmer inte, åtminstone inte med den information vi har fått från olika håll. Det stämmer inte heller - som jag har sagt flera gånger - med Per Westerbergs egen beskrivning av utvecklingen. Sedan var det frågan om överskådlig tid. Man ska inte vara så självsäker. Mycket kan trots allt hända. Vad händer på den europeiska marknaden? Vad händer vad gäller telekomutvecklingen i världsmåttstock? Än så länge har de flesta större telebolagen i Europa undvikit att komma under majoritetsägande. Det kan vara tänkbart att den nya inriktningen kommer att bli något annat än den vi just nu kan se framför oss. Därför ska man inte så kategoriskt säga att nu måste vi snabbt signalera om hel utförsäljning av
Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Lennart Beijer. För det första har vi användningen av medlen. Lennart Beijer säger att de ska gå till angelägna samhällsinvesteringar. Jag skulle gärna vilja ha ett antal exempel på vad som avses där. För det andra är vi nog överens om att förutsättningarna och grunden för en folkaktie är att människor ska ha en rimlig chans att sätta sig in i villkoren. Är Beijer beredd att verka utifrån det råd jag fick ge här om att det borde vara tre veckors teckningstid? För det tredje ställde Lennart Beijer en fråga till oss övriga om prisnivån på aktier. Det vill jag inte spekulera i. Däremot kan jag ha en personlig uppfattning om de poster som nämndes. Eftersom jag inte företräder någon aktieklippare utan vanligt folk tror jag att nivån inte bör överstiga 10 000 kr. Det är min personliga uppfattning.
Fru talman! Vad gäller de medel som kommer in från en försäljning av delar av Telia var detta från min sida ett exempel på att det inte är säkert att staten ska låsa pengarna i det eller det bolaget utan vid vissa tillfällen förändra sitt ägande och satsa på andra viktiga delar i samhället. En sådan del är naturligtvis att se till att landet nås av den nya tekniken i så gott som alla dess delar. Där har vi en IT-proposition där man försöker att utnyttja marknaden, samtidigt som det finns en samhällelig garanti när det gäller att se till att alla människor ska ha möjlighet att utnyttja den nya tekniken. Vad det gäller just teckningstiden måste jag faktiskt erkänna att jag inte känner mig mogen att ge något bra svar. Jag har nog sett detta som en kompetens som ligger på regeringen. Man bör lugnt invänta departementets och regeringens handläggning av den frågan. Utöver priset på aktieposter, som är viktigt, är det alldeles självklart att det är viktigt att människor som ska tänka igenom frågan och ta ställning har en hyfsat rimlig tid att göra det på.
Fru talman! Lennart Beijer och Vänsterpartiet är nog de enda som är kvar som fortfarande försvarar Telia-Telenor-affären - detta vådliga äventyr, där vi undvek katastrof i absolut sista sekund. Månne är det på grund av näringsministerns tidigare uttalanden om Norge som den sista Sovjetstaten, men det vill jag verkligen låta vara osagt. Frågan här i dag är snarare frågan om teckningstiden, som vi berörde alldeles nyss. Som Lennart Beijer säger är inte han den som är expert - ingen av oss är det. Prospektet skrives av andra. Jag vill ända ställa frågan till Lennart Beijer. Är Vänsterpartiet berett att ta upp frågan om att sätta gränsen t.ex. en vecka senare - från den 23 juni till den 30 juni - till diskussion med utskottsmajoriteten?
Fru talman! Visserligen är det väl så att samtliga riksdagens partiers syskonpartier i vårt nära grannland har en hårdare och offensivare inställning vad det gäller statligt företagande och statligt ägande. Men jag tyckte nog framför allt att den affären var mycket viktig därför att det hade blivit ett större bolag. Det hade täckt Norden från början, och det hade naturligtvis haft utmärkta möjligheter att klara konkurrensen. Nu måste vi klara de frågorna på annat sätt. Jag måste säga att det var synd att det inte blev så. Det vill jag ändå ha fram. Men man kan inte gråta över spilld mjölk, utan nu måste vi alltså se till att det svenska Telia klarar just de frågor som vi tänkte klara tillsammans med norska Telenor. Jag är öppen för alla diskussioner om hur man ska få den bästa varianten vad gäller teckningstider och även prissättning. Men jag överlåter ändå detta med stort förtroende åt dem som ska sköta det.
Fru talman! Vänsterpartiet har ju när det gäller synen på Telia kommit att göra smärre korrigeringar under senare år. Man har gått från en position där man tidigare har sagt så här: Att ställa avkastningskrav på Telia motverkar syftet med företagets verksamhet. Man har sagt att behovet ska tillgodoses på annat sätt än via ägarspridning om kapitalbehov finns i Telia. I dag talar Lennart Beijer nästan som om han vore aktiemäklare när han talar om aktieposter och priser på dem. Jag tänkte fråga om 51-procentsnivån. Jag kan föreställa mig, utan att veta, att Vänsterpartiet i förhandlingar med regeringen har sagt att man accepterar att statens ägande går ned till 51 %, men inte ett enda steg längre. För detta har Björn Rosengren, Göran Persson och andra fått vika sig. Men det är bara spekulationer, och därför vore det intressant att höra Lennart Beijers bild av Vänsterpartiets politik i dag. Är det så att staten under all framtid ska behålla, om Vänsterpartiet får bestämma, 51 % - majoriteten Är Lennart Beijer beredd att utifrån det samtal han nu har fört med andra talare här om teckningstiden ta en kontakt med Näringsdepartementet och driva på för att enskilda människor ska få tillräckligt lång tid för att ta ställning när det gäller teckningen?
Fru talman! Smärre korringeringar får man säga att det är. Det är också smärre korrigeringar av den verklighet vi lever i. Det är alldeles självklart att vi under en monopolsituation har andra krav och en annan inställning till de statliga företagen. Nu, med en avreglerad marknad, är det alldeles självklart att vi måste förändra möjligheterna om vi ska ge statliga företag möjlighet att agera på ett vettigt sätt. Vi måste bl.a. se till att skaffa resurser, vilket i sin tur leder till att vi måste introducera bolaget på börsen.

För min del var det heller inga problem, utan jag tyckte att 51 % i så fall skulle vara den rätta nivån. Vad gäller teckningstider ska jag liksom alla andra, antar jag, försöka påverka. Men återigen, Göran Hägglund, vill jag säga att det inte kan vara vår uppgift i riksdagen att bestämma hur introduktionen ska gå till. Det måste vi överlämna åt dem som verkligen har kompetensen.
Fru talman! Jag är glad att Lennart Beijer och Vänsterpartiet ändrar sig. Varje förändring blir till det bättre. När det gäller frågan om ägandet blev jag ändå lite osäker. Är det så att det är Vänsterns politik att staten ska äga 51 % för all framtid, eller är det så att Vänsterpartiet kan tänka sig att gå ned i ägande i ett senare skede? När det gäller frågan om teckningstiden vill jag säga att de har hänt förr att regeringen har fattat beslut som vi inte tycker är höjden av klokskap. Om det nu skulle vara så att regeringen fattar ett beslut som innebär att teckningstiden blir för kort och vi - kanske framför allt Lennart Beijer med det inflytande som han och hans parti har över regeringen - inte utnyttjar den varningsklocka som nu har ringt om detta för att sätta fart på Regeringskansliet och väcka dem i den frågan har vi sannolikt gjort något oklokt. Kan Lennart Beijer lova att i dag ta kontakt med Näringsdepartementet för att puffa på i denna fråga och se till så att teckningstiden blir vad de flesta kan anse vara en rimlig tid för enskilda människor när det gäller att ta ställning?
Fru talman! Vi har talat om 51-procentigt ägande under överskådlig tid, precis som det står i betänkandet. Om Göran Hägglund undrar om detta gäller definitivt och för all framtid kan jag nog säga att vi inte har sett så långt fram till att börja med. Vi kunde acceptera 16 års majoritetsägande i Telia-Telenoraffären. Men jag menar att man måste följa utvecklingen. Man måste se vad som händer och vara beredd att vidta lämpliga åtgärder. Men jag är inte kategorisk och helt klar över att man måste sälja ut hela Jag tror teckningstider och aktiepostens storlek är mycket viktigt om man ska få en verklig folkaktie. Jag utgår från att protokollet från den diskussion vi har i kammaren här i dag, som väldigt mycket har riktat in sig just på teckningstiderna, läses med intresse av dem som ska genomföra detta arrangemang.

Fru talman! Det är nu tredje gången på ganska kort tid som vi debatterar det här ärendet. Därför ska jag fatta mig mycket kort. Vi anser inte att Telias verksamhet längre är ett naturligt monopol. Vi anser därför inte heller att det finns något skäl att staten ska stå som ensam ägare. Mycket talar för att utvecklingen för Telia blir mer gynnsam om man får in investeringskapital genom att gå ut på marknaden. Mycket talar också för att det är viktigt för Sverige att Telia blir ett framgångsrikt företag. Därför är vi positiva till att gradvis minska det statliga ägandet och att Telia går ut på börsen. Vi finner det lämpligt att staten nu får sälja ned till 51 % och att regeringen om och i så fall när det blir aktuellt får återkomma till riksdagen för ett bemyndigande om att sälja mer. Vi finner också att det är lämpligt att folkets Telia blir en folkaktie. Däremot vill vi inte ha rabatt på aktierna. Vi tror inte att det är nödvändigt. Allt tyder på att trycket på aktien kommer att bli fullt tillräckligt i alla fall. Dessutom är det ju inte de fattigaste i Sverige som kommer att ha råd att lägga ut 7 000-10 000 kr på aktier, inte ens i Telia. Jag tror inte att människor som har svårt att få ihop pengar till mat, hyra, tandläkarräkning och annat som är helt nödvändigt skulle kunna ha förståelse om staten använde sina inkomster från Telia till att rabattera aktier för dem som är mer lyckligt lottade.

Fru talman! Jag vill bara markera vårt särskilda yttrande om rabatt. Erfarenheterna från inte minst försäljningen av Assi Domän och Pharmacia visar att en liten rabatt till vanligt folk ledde till en mycket stark överrepresentation av framför allt yngre kvinnor, människor med låga inkomster och människor i Norrlands inland, dvs. en mycket bra spridning, en bra profil och mycket stor efterfrågan som gjorde att även skattebetalarna fick ett bra pris på sina aktier. Jag tror dessutom att det i huvudsak blev en vettig placering för dem som köpte.
Fru talman! Jag kan mycket väl tänka mig att fler människor, även fattigare människor, har råd att köpa aktien om den är rabatterad. Men de som har det sämst ställt har trots allt inte den möjligheten. Det är alltså ett av skälen till mitt ställningstagande.

Fru talman! Jag såg en tidningsrubrik häromdagen som löd Från folkhem till folkaktie, en rubrik som på ett bra sätt sammanfattar den värderingsförskjutning som skett och sker inom arbetarrörelsen, och som i det här fallet inbegriper både socialdemokratin och mitt parti, Vänsterpartiet. Jag menar att det är ett misstag att börsnotera Telia. Det finns anledning att ifrågasätta om de båda partier som jag nämnt har det väljaruppdraget. Utförsäljningen är en fråga med stor dignitet som självklart borde ha funnits med i valrörelsen. Inget av de här båda partierna gick till val på att man ville sälja ut det demokratiskt ägda Telia. Tvärtom gick åtminstone Vänsterpartiet till val på att försvara det offentliga ägandet, något som också partiets kongress slagit fast i partiprogram och valplattform. Att man sedan kallar det folkaktie är närmast att förvilla. Vi alla äger gemensamt Telia. Vad riksdagen nu är i stånd att göra är att förvandla det gemensamma ägandet för alla till ett ägande för ett fåtal. Förmodligen rör det sig om summor mellan 10 000 och 15 000 kr som kommer att fordras för en aktiepost. Tror socialdemokrater och vänsterpartister att ensamstående mammor eller fattigpensionärer ens en gång tänker tanken att de ska bli aktieägare? Tror man på allvar att människor som kanske inte har haft pengar till en semesterresa på tio år eller råd att gå till tandläkaren har något utrymme för att satsa på aktier? Det är inte så att argumenten för ett offentligt ägande plötsligt blivit inaktuella. Det finns inget som tyder på att behovet av en demokratisk motmakt mot kortsiktiga kapitalintressen har minskat. Det finns inget som tyder på att det i dag är mindre viktigt med ett samhällsansvar för hur den fortsatta utvecklingen inom teletekniken ter sig, snarare tvärtom. Att sedan Telia under ett statligt ägande utvecklats till ett högteknologiskt vinstgivande företag stärker ju inte precis argumenten för en avyttring, för precis som i offentlig verksamhet i övrigt - utbildning, sjukvård, infrastruktursatsningar på vägar etc. - har Telia starkt bidragit till en utveckling som gynnat svenskt näringsliv. Det visar att det inte är ett hinder med folkligt ägande. Tvärtom ger det möjligheter till mångfald och alternativa inriktningar i motsats till alla de bolag som redan nu finns på börsen. Sätter man in utförsäljningen i ett större sammanhang och ser till den ekonomiska politiken i stort, blir mönstret tydligt. Utgiftstak, balanskrav i kommuner och landsting tillsammans med utförsäljning av statliga företag resulterar i att offentlig sektors andel av BNP stadigt sjunker, något som Sverige också får en fjäder i hatten för i kommissionens konvergensrapport. Bäst i klassen i EMU-anpassning, alltså. Fru talman! Som jag sade inledningsvis finns det anledning att ifrågasätta både socialdemokratins och Vänsterpartiets ställningstaganden i den här frågan. I dag borde riksdagen i stället ha behandlat ett dokument, signerat s, v och kanske mp, där partierna hade lagt upp en strategi för hur man vid ett offentligt ägt Telia vill se en utveckling där ledord finns som informationsteknik till alla, kvalitet, stärkande av demokrati och stärkande av mångfald. Det hade, enligt min mening, varit i enlighet med väljaruppdraget.

Fru talman! Jag tänker inte ge mig in i det interna slagsmålet inom Vänstern och socialdemokratin. Det får skötas internt. Där tänker jag inte delta. Jag noterar bara att Camilla Sköld Jansson mera företräder en klassisk kommunistisk uppfattning, och det är i och för sig uppfriskande. Det som jag ändå vill göra ett inlägg om är de privatiserade bolagen på teleområdet i våra omedelbara närhet, som har ökat det gemensamma värdet, både det som ägs av skattebetalarna och av den breda folkliga allmänheten. Jag kan inte se att det är något negativt. Det är en dubbel vinstsituation, för dels får fler arbetstillfällen via Tele Danmark och Sonera, dels mer värden i de delar som har kvarstått i offentligt ägande. Dessutom har det gett dem som har köpt en ökning av deras ägande. Det har skapat utveckling. Jag noterar också att det snart inte finns ett enda televerk i hela Europa som inte introducerats eller som det inte har fattats beslut om att introducera. Möjligen finns det fortfarande i någon liten kommuniststyrd republik. Men i stort sett allt har gått till marknaden av ungefär samma skäl: Det har gett bättre utveckling, större möjligheter att utvecklas, fler arbetstillfällen och därmed ökade värden.
Fru talman! När moderaterna talar om utveckling och framgång är det endast mätt i pengar. Man tittar över huvud taget ingenting på innehåll och kvalitet. Det som är poängen med ett offentligt ägande är just att det kan generera vinster i samhällsekonomin totalt, men kanske inte alltid i verksamheten i sig, även om Telia faktiskt nu genererar vinst. Precis på samma sätt är det med satsningar på utbildning, sjukvård och vägar. De genererar inte i sig vinster, men de genererar vinster totalt i samhällsekonomin. Det är där jag menar att poängen ligger med ett samhällsägt Telia. Dessutom är det än viktigare för mångfalden att det finns ett annat synsätt i ägandet än det kortsiktiga exploateringstänkande som bl.a. Moderaterna företräder.
Fru talman! Det är inget kortsiktigt exploateringstänkande. Det är ett tänkande som har skapat västvärldens ekonomiska utveckling och som har givit välfärd till de breda folkliga grupperna - till skillnad från de gamla kommunistregimerna i Östeuropa som har fördärvat ekonomierna, fördärvat levnadsvillkoren för människorna, fördärvat miljön och skapat ett sammanbrott inifrån. Det är ingen uppmuntrande utveckling. Det är inte den typen av utveckling vi vill ha. Det vi vill ha är konkurrens mellan olika ägandeformer, konkurrens med olika typer av ägande. Det är långsiktig planering, och även kortsiktig, som har skapat den här utvecklingen, som har spridit sig till stora delar av Asien och skapat välfärden för de breda folkgrupperna. Det är den utvecklingen vi slår vakt om. Det är den vi vidareutvecklar. Därför tar vi så kraftfullt avstånd från det gamla öststatskommunistiska tänkandet.
Fru talman! Jag tror att man även sett utifrån kapitalintressen gör ett stort misstag när man inte ser det offentliga ägandet som en viktig motor. Det skapas tillväxt. Titta på Telias inverkan på svenskt näringsliv. LM Ericsson hade inte i dag varit vad det är utan skattebetalarnas pengar. Det handlar om insatser till forskning. Det handlar om teknikutveckling. Det handlar om exportgarantier. Det handlar också om att offentlig sektor faktiskt konsumerar och beställer produkter från de här företagen. Jag är övertygad om att även de som förfäktar en rå kapitalism så småningom kommer att inse att offentlig sektor är grunden för ett värdigt samhälle - och också grunden för en sund tillväxt.